Fru talman!

Exporten av krigsmateriel styrs av ett regelverk som gäller lika för alla länder. Prövningen sker dock från fall till fall och med beaktande av alla relevanta omständigheter. Respekten för mänskliga rättigheter är ett centralt villkor för att tillstånd skall beviljas. På grund av förhållandena i Indonesien har regeringen vid ett flertal tillfällen klart sagt att det i princip endast är aktuellt med vad som kallas följdleveranser till Indonesien, dvs. leveranser med anknytning till tidigare sålda system. Detta står fast. Östtimorkonflikten har visat sig mycket svårlöst. Den svenska regeringen stöder generalsekreterarens ansträngningar att inom FN:s ram nå en lösning på konflikten. Det är positivt att två samtalsomgångar mellan Portugal och Indonesien redan ägt rum i år under generalsekreterarens ledning och att en ny samtalsomgång avses äga rum i december. Dessutom träffades Portugals nytillträdde socialistiske premiärminister Guterres och Indonesiens ledare Suharto för direkta samtal vid ASEM-mötet i våras. Genom ett uttalande, som gjordes i juni av EU:s stats och regeringschefer, har EU stött de av generalsekreteraren ledda samtalen och också uttalat sitt stöd för de åtgärder som har till syfte att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna i Östtimor. Sverige har deltagit aktivt i utarbetandet av detta uttalande. Sverige värnar om den humanitära situationen för Östtimors folk genom att ge stöd till Röda korsets verksamhet i Östtimor, vilket möjliggör besök i fängelser och informationsspridning avseende mänskliga rättigheter bland indonesiska militärer. Stöd utgår även till Caritas för att bygga en grund och yrkesskola för flickor. Dessutom ges ett bidrag till Indonesian Legal Aid Foundation, som är Indonesiens viktigaste och mest seriösa enskilda organisation för rättshjälp och MR-utbildning. Därutöver erhåller svenska Östtimorkommittén ett bidrag för informationsverksamhet i Sverige, vilket bl.a. möjliggör besök av östtimoresiska opinionsbildare vid svenska skolor. Slutligen kan konstateras att utfallet av valet till FN:s säkerhetsråd har bekräftat att Sveriges internationella anseende är mycket gott.
Fru talman! Jag skall uppehålla mig vid den fråga som jag inte har fått något svar på, nämligen den första frågan: Vad avser regeringen att göra för att få ett snabbt slut på den svenska vapenexporten till Indonesien? Jag kan av svaret inte utläsa något annat än att man inte avser att göra någonting. Det som har föranlett den här interpellationen är naturligtvis att export har ägt rum. Det har upprört mig och väldigt många med mig, eftersom vi är en majoritet som har uttalat oss för att det inte skall vara någon export till Indonesien. Också det socialdemokratiska partiet har uttalat den uppfattningen. Jag trodde, och jag tror att många med mig trodde, att det socialdemokratiska partiet skulle genomföra sin politik också i regeringsställning. Jag skall läsa vad som står i en motion som flera tunga socialdemokrater skrev i januari 1994. Det talas där om att det är viktigt att rekommendationer om vapenembargo mot Indonesien, som har antagits av Europarådets parlamentariska församling, också följs upp av Sverige. Det är en omfattande motion där det bl.a. sägs: Regeringen bör - man vänder sig då till den dåvarande borgerliga regeringen - med hänvisning till de grava och omfattande kränkningarna av mänskliga rättigheter i Indonesien och Östtimor inte bevilja tillstånd till ny vapenexport till Indonesien. Regeringen har att hörsamma rekommendationerna i resolutionerna 966 och 470 från Europarådets parlamentariska församling vad gäller vapenembargo mot Indonesien. Regeringen bör i olika internationella fora och i bilaterala kontakter verka för genomförandet av När nu samma parti som har skrivit detta självt är i regeringsställning undrar jag vad man gör i regeringsställning för att förverkliga sin egen politik. Detta interpellationssvar ger inget som helst svar på den frågan. Det förvånar mig och många med mig. Statsrådet säger att den vapenleverans som har skett har anknytning till tidigare sålda system. Det har jag mycket svårt att se. Vad som har framkommit av uppgifter i press och i medier handlar det om tre kanoner som är så att säga helt fristående som skall levereras. Det kan knappast ha att göra med några gamla kanoner. För mig är detta ett mycket märkligt sätt att resonera från regeringens sida. Jag vill naturligtvis fortfarande har svar på min fråga: Vad gör man för att få ett slut på vapenleveranserna, eller tycker man inte att det längre är viktigt när man nu sitter i regeringsställning? Även om man säger att detta följer de lagar som vi har är min andra fråga: Ett vapenembargo måste väl rimligen innebära ett totalt stopp? Om man utfärdar ett embargo säger man väl inte att man skall följa de regelsystem som finns, utan då är det ju en extraordinär åtgärd som innebär att man sätter totalt stopp för leveranser därför att det är en situation som är fullständigt ohållbar. Det är dessa frågor som jag skulle vilja få mer belysta: Menar statsrådet att detta är en leverans med anknytning till tidigare ingångna avtal? Innebär inte ett vapenembargo att man sätter ett totalt stopp för leveranser? Och hur kan man försvara att man i opposition har en viss åsikt och att man sedan i regeringsställning byter ståndpunkt utan att förankra det ens i sitt eget parti?

Fru talman! Ni som lyssnar! Jag är litet förvånad över Leif Pagrotskys svar på interpellationen. Framför allt skulle jag vilja veta vad det är som skiljer Leif Pagrotskys syn från tidigare vapenexportminister Jan Nygrens. Jan Nygren har ju i KU sagt att leverans av kanoner inte kan ses som en följdleverans. Det har han sagt när just den här frågan varit uppe i förhör i konstitutionsutskottet. Vad är det alltså som skiljer Leif Pagrotskys bedömning från tidigare vapenexportministerns? Vi kan inte få någon diskussion kring detta mer än rent principiellt. Jag förmodar nämligen att vapenexportministern kommer att säga att man inte får prata om det här osv. Då kommer jag in på en intressant följdfråga. Jag uppfattar att hela den här hanteringen har blivit alltmer hemlig. Mats Hellström, som förut hade samma roll som Leif Pagrotsky nu har, redovisade för något år sedan utan omsvep att man sålde saker till Oman. Leif Pagrotsky däremot har anlagt en mera försiktig syn på det här med offentlighet. Varför? Beror det på att ni internt inom socialdemokratin har svårt att klara debatten, eller finns det andra skäl till att sekretessen egentligen har blivit hårdare jämfört med vad den var då Mats Hellström hade samma roll som Leif Pagrotsky nu har? Förmodligen svarar statsrådet att det här inte är riktigt färdigt ännu och att det har nyligen levererats - om det nu har levererats. I KU:s betänkande våren 1987 redovisas t.ex. en rad olika exportorder och leveranser. De hade skett bara någon månad före själva redovisningen i KU. Varför har regeringen även i denna fråga glidit över från öppenhet till hemlighetsmakeri och sekretess? Är det helt enkelt så att ni är rädda för en debatt?
Fru talman! Statsrådet Pagrotsky! Jag skulle också vilja ha svar på de frågor som redan ställts. Även jag har mycket svårt att förstå att det bara rört sig om följdleveranser när det gäller Indonesien. Det rör sig ju om ganska stora summor som vi har exporterat för. Man kan fråga sig vilka följdleveranser som det varit fråga om. Tydligen har det rört sig om fartygskanoner. Kan man då verkligen tala om följdleveranser? I vårt parti har vi med anledning av redogörelsen för den svenska krigsmaterielexporten 1995 begärt att man verkligen ser över det här med följdleveranser. Vi tycker att regeringens riktlinjer, som dessa är framställda, är bra. Man skall alltså mycket noga se på de mänskliga rättigheterna och på situationen i det land som det gäller, så att det inte kan vara en fara att exportera vapen dit för att användas i en konflikt som verkar vara på gång. Vad som kan ifrågasättas är om vi verkligen lever upp till de här kriterierna. Vi skulle vilja ha en noggrann översyn årligen. På sätt och vis kan man säga att redogörelsen till regeringen är en sådan, men vi får inte enligt min mening reda på hur man ser på detta med mänskliga rättigheter. Anser statsrådet verkligen att de mänskliga rättigheterna respekteras i Indonesien - både inom Indonesien och i Östtimor? Det är utom allt tvivel att man där på ett ytterst flagrant sätt förtrampar de mänskliga rättigheterna. Det finns många exempel på det också på de andra indonesiska öarna. Det talas om att tortyr ständigt pågår i fängelset. Många människor döms till döden utan att vanliga rättsliga procedurer följs. Människor avrättas efter den typen av ickerättegångar. Det finns alltså många exempel på att saker inte blivit utredda. Så långt tillbaka som 1991 har vi Santa Cruzhistorien. Från olika internationella organisationer har man gång på gång efterlyst en utredning av detta, men ingenting i den vägen har skett. Att man sedan år efter år kan hålla på med vapenexportleveranser till ett land som så flagrant trampar på de mänskliga rättigheterna tycker jag är högst förvånansvärt. Från mitt partis sida har vi också efterlyst en utredning av vad "följdleveranser" innebär, vad man kan låta omfattas av den termen. Det är ju också i hög grad ifrågasatt i den här historien.
Fru talman! Bakgrunden till dagens interpellationsdebatt är att ju att fredspristagaren Ramos Horta, i samband med att det hade annonserats att han skulle få fredspris, valde att använda det utrymme som detta gav honom i den internationella debatten till att argumentera mot ett svenskt medlemskap i säkerhetsrådet. Det var när detta inträffade som Gudrun Schyman skrev sin interpellation. Det är också det som interpellationen från början till slut handlar om. Argumenten var att den svenska vapenexporten till Indonesien gör att det, enligt Gudrun Schyman, är uppenbart att den hotar Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd. Det var alltså ingen nyupptäckt vapenaffär som plötsligt fick Gudrun Schyman att gå i taket och skriva en interpellation, utan det var en gammal debatt, som vi fört många gånger här i kammaren, som poppade upp igen - nu med en ny infallsvinkel. Vänsterpartiet och Miljöpartiet valde att i den svenska debatten göra den här frågan till en förtroendefråga i världen om Sveriges vapenexportregim. Nu skulle hela världen rösta bort Sverige i säkerhetsrådet; detta därför att vi har vapenexport till Indonesien. Vi kan nu konstatera hur det blivit. Det tar ju två veckor innan en interpellation besvaras. Under den tiden hann omröstningen äga rum. Vi vet nu att Sverige fick ett fantastiskt brett stöd. 153 länder av Jag kan inte annat än tolka detta så, i alla fall med tanke på Miljöpartiets och Vänsterpartiets perspektiv, att om det var en omröstning om förtroendet för vår vapenexportpolitik har vi fått ett utomordentligt kraftigt stöd och förtroende för den. Detta politikområde är väldigt svårt. Det är svåra avvägningar mellan viktiga och legitima intressen som kommer i konflikt, vilket måste hanteras på det ena eller det andra sättet. Vi i Sverige väljer att hantera det ganska restriktivt - mycket mera restriktivt än alla andra länder som jag kan komma på och som tillverkar vapen. Den balansgång som vi valt har fått stöd av närmare 90 % av FN:s medlemsstater. Ett sådant stöd ser vi normalt inte i demokratiska församlingar. Man får gå tillbaka till Brezjnevs eller till leninistiska partiers tid för att känna igen den här typen av röstetal. Jag tycker att det vore klädsamt om Miljöpartiet och Vänsterpartiet kunde medge det. Miljöpartiet sade på kvällen den 15 oktober i Aktuellt att om Sverige får plats i säkerhetsrådet är det en internationell katastrof. Därför skulle jag vilja fråga: Har den internationella katastrofen nu inträffat? Eller inträffar den katastrofen den 1 januari när vi tar säte i säkerhetsrådet, eller när inträffar den? Är det inte ett problem att bli tagen på allvar när det gäller det som man säger i den politiska debatten om man ständigt använder dessa övertoner och om man använder denna återkommande och, såvitt jag kan bedöma, systematiska förgrovning av det politiska språket och den politiska debatten? Jag upprepar de ord som man använt om Sveriges plats i säkerhetsrådet: en internationell katastrof. Vad gäller sakfrågan konstaterar jag att både Gudrun Schyman och Birger Schlaug använder sina vanliga metoder. De berättar om en konkret affär och säger sedan att de vet att jag inte kan svara. Sedan fortsätter de att prata om denna konkreta affär och ondgör sig över bristen på svar från min sida. I nästa inlägg skall jag bemöta det.
Fru talman! Det var den mest kvalificerade bortförklaring jag någonsin har hört i ett svar från ett ansvarigt statsråd. Det här är inte fråga om vem som har fått Nobels fredspris, det är fråga om bakgrunden till interpellationen och bakgrunden till de otaliga motioner som Vänsterpartiet har väckt, där vi kräver stopp av svensk vapenexport. Vi kräver stopp av vapenexporten till Indonesien på grund av de krig som pågår och de människor som dödas, Leif Pagrotsky. Det är bakgrunden. Att vi naturligtvis tar varje tillfälle i akt att resa denna fråga beror just på att detta pågår stundligen, just nu, med svenska vapen. Det är vi upprörda över. Och vi kommer att ta varje tillfälle i akt att påtala detta och att försöka pressa regeringen till att göra något åt det för att undvika att ytterligare människor dödas. Det är bakgrunden. Vapenexporten, krigen och dödandet, ingenting annat, är bakgrunden till interpellationen. Därför tycker jag att det är rimligt att vi får svar på just de frågorna. Hur kan en socialdemokratisk regering, som i opposition krävt av den borgerliga regeringen att den svenska vapenexporten till Indonesien skall upphöra, bevilja samma vapenexport som man i opposition har krävt skall upphöra? Hur kan en socialdemokratisk regering, som har gjort den politiken till sin att kräva ett vapenembargo mot exporten till Indonesien, samtidigt administrera samma export? Hur är det rimligt att en socialdemokratisk regering, som med stöd av sitt eget parti på en partikongress säger sig vilja verka för att Sverige skall ta internationella initiativ för att Europarådets resolutioner skall genomföras, inte gör något? Det tycker jag är anmärkningsvärt och upprörande. Jag vill ha svar på det. Den politiska sakfrågan är Sveriges export av vapen till Indonesien, vapen som används för att förvägra människor på Östtimor deras självklara mänskliga rättigheter. Det är det den här debatten skall handla om, ingenting annat. Jag är glad över att Sverige har fått plats i säkerhetsrådet. Vi vänsterpartister har varit mycket aktiva och agerat för den platsen. Vi delar den glädjen med regeringen. Men vi delar inte glädjen över att Sverige agerar med en sådan kvalificerad dubbelmoral och ser till att dödandet på Östtimor fortsätter. Jag vill ha svar på sakfrågan, inga fler bortförklaringar.
Fru talman! Jag sitter i rådet för vapenexport, som studerar frågor kring vapenexporten. Där brukar majoriteten tycka att man skall studera landet och åt vilket håll landet glider för att se om man skall godkänna vapenexport eller inte. Därför tycker jag att det är litet tragiskt, för det legitimerar en tragisk utveckling, att Sverige är aktuellt i säkerhetsrådet just när vi har liberaliserat vapenexporten, när vi har intagit en hårdare inställning till flyktingar, när vi har dragit ned biståndet. Jag tycker att det är litet tråkigt. Det vore roligare om vi kom in i säkerhetsrådet med en litet rakare rygg, där vi stod för en generös flyktingpolitik, för en hård restriktiv vapenexportpolitik och en hygglig biståndspolitik. Jag fick inte alls svar på mina frågor. Leif Pagrotsky säger att jag ställde frågor som han inte kan svara på, men det var det jag inte gjorde. Jag ställde faktiskt frågor om principerna. Vad är det principiellt som skiljer Leif Pagrotskys åsikt från den tidigare vapenexportministern Jan Nygrens. Han sade i KU att principen om tre nya kanoner icke är godtagbar. Det kan inte uppfattas som en följdleverans. Frågan var uppe på det sättet. Jag undrar: Varför skiljer Leif Pagrotsky sig i uppfattning från Jan Nygren, som också har följt det här fallet mycket noga, eftersom han själv har haft Leif Pagrotskys jobb tidigare. När det gäller hemlighetsmakeriet är jag väldigt förvånad. Leif Pagrotsky säger att man följer regelverket. Men vad i regelverket följer regeringen egentligen? Det är i allra högsta grad en självvald analys ni gör. Vad i regelverket innebär att regeringen skall godkänna nya kanoner till Indonesien? Kan Leif Pagrotsky precisera det exakt?
Fru talman! Jag skulle vilja ha svar på frågan om statsrådet anser att de mänskliga rättigheterna respekteras först och främst på Östtimor, men även i Indonesien över huvud taget. Många flagranta övertramp är väl dokumenterade. Jag skulle också vilja veta om statsrådet ställer sig positiv till att vi får en noggrann utvärdering av om de här reglerna verkligen följs. Då tänker jag inte bara på Indonesien, utan om vi över huvud taget följer reglerna. Det finns flera länder som man verkligen kan sätta stora frågetecken för, t.ex. Singapore. Man importerar så mycket att vi kan undra vad detta lilla land skall göra med alla sina vapen, och att det finns starka misstankar om vidareleveranser. Jag vill också ställa frågan om statsrådet är villig att göra en verklig översyn av vad som kan betraktas som följdleveranser. Jag menar att vi måste ha en öppen diskussion om detta. Det går inte att ha denna misstänksamhet som kommer tillbaka gång på gång när det gäller om de kriterier som vi själva har beslutat om verkligen följs. Därför måste alltså en större öppenhet komma till när det gäller de här frågorna för att man skall kunna se om kriterierna följs. Det tror jag är någonting som väldigt många medborgare efterlyser om man skall kunna ha förtroende för att vi har en restriktiv vapenexport.
Fru talman! För att svara på Ingrid Näslunds fråga först: Nej, jag tycker inte att Indonesien respekterar de mänskliga rättigheterna. Det är också skälet till att exportmöjligheterna till Indonesien är så pass begränsade som de är. Vi tillåter inga nya system, inga nya krigsmaterielsystem, som Mats Hellström brukade uttrycka det, till detta land. Vi gör inget annat än att fullfölja gamla saker, sådana som med riksdagens sätt att uttrycka det kallas följdleveranser. Så var det också på den tid Ingrid Näslunds partikamrater satt i regeringen. Så gör vi nu, och vi har en strikt och sträng tillämpning av detta. Det är såvitt jag kan förstå väl känt att det är stramt och strängt, och det fortsätter så länge de mänskliga rättigheterna är så pass dåliga som de är i Indonesien. Ingrid Näslund tycker att följdleveransbegreppet borde granskas och att det borde vara öppna diskussioner om detta. Jag vill informera om, i den mån det inte är känt, att konstitutionsutskottet just nu genomför en granskning av följdleveransbegreppet. Den gör man ambitiöst och brett. Det kommer att bli mycket intressant att se vad de kommer fram till. Då kommer vi att få tillfälle att återkomma till detta i kammaren. Jag kan notera att Birger Schlaug inte använder orden internationell katastrof om Sveriges medlemskap i säkerhetsrådet. Han gläds inte över medlemskapet, men han väljer i dag inte heller att ta avstånd från det. Han duckar och säger att det hade varit bättre om det hade skett på ett annat sätt, om vi hade haft en annan politik på olika områden. Men min poäng var: Kan man hålla på och använda den här typen av uttryck i seriösa politiska debatter och även i fortsättningen bli tagen på allvar? Jag är rädd att svaret är nej. Jag är också rädd för att den typ av tonläge som Miljöpartiet har gett uttryck för i den här frågan smittar av sig på fler av oss. Jag tror att Birger Schlaug är glad att jag iakttar de sekretesslagar som riksdagen har bestämt. Eftersom han uppenbarligen inte motionerar om att de skall ändras, tycks det vara så att han ser det som en anledning att återkomma om och om igen och påstå konkreta ting kring områden där han vet att jag anser mig förhindrad att svara. Om han gör en annan bedömning av lagens innebörd kunde han t.ex. få KU att klargöra detta genom att motionera på vanligt sätt. Jag tycker också att jag delvis har svarat på Gudrun Schymans fråga. Förhållandena i Indonesien är sådana att det inte är fritt fram för krigsmaterielexport. Den är på sparlåga, den är så liten som nästan ingenting. Förra året var resultatet noll, året innan ungefär 10 miljoner. I år blir det litet mer, men det är fortfarande på en mycket låg nivå. Jämfört med den volym på vapenimporten som Indonesien har är det fråga om avrundningar på andra eller tredje decimalen. Ännu strängare skulle det kunna bli om förhållandena försämras och t.ex. FN beslutar om ett embargo. Då skulle det som i riksdagsterminologin kallas ovillkorligt hinder inträffa. Då avbryter vi enligt riksdagens beslut också följdleveranser. Så länge ett embargo inte utfärdats är det dock riksdagens mening att följdleveranser av tidigare vapenexportsystem skall kunna ske. Bakgrunden till interpellationen är onekligen valet till FN:s säkerhetsråd, och jag är glad att Gudrun Schyman till skillnad från Birger Schlaug och Miljöpartiet är glad över utfallet. Men min fråga var: Är det inte nu när vi kan avläsa resultatet så att vi - tvärtemot vad som sades i interpellationen - har fått svart på vitt på att vår vapenexportpolitik med den avvägning som vi har gjort i Sverige är brett respekterad i hela världen?
Fru talman! Jag tror och hoppas inte att Sverige har fått sin plats i säkerhetsrådet som en följd av vår vapenexportpolitik. Jag tror att det är andra saker som har gjort oss internationellt respekterade. Jag tror att det mer är Sveriges arbete för fred och nedrustning och våra insatser som fredsmäklare och våra fredsförebyggande insatser och åtgärder, något som jag hoppas kommer att kunna öka. Det är min förhoppning att vår plats i säkerhetsrådet skall göra att hela FN:s arbete blir mer inriktat på fredsinsatser - på förebyggande och på konfliktlösande insatser - än på det vansinniga militära våld som finns runt om i världen. Jag hoppas att vi är överens om det här liksom också att vi gläds över vår plats i rådet. Men frågan kvarstår ändå: Vad gör den svenska regeringen för att driva på frågan om vapenembargo? Vad gör Sveriges regering nu i de internationella forum där vi finns, i EU och i andra internationella sammanhang, naturligtvis inte minst i FN och dess säkerhetsråd? Om vi är överens om att vi, som den socialdemokratiska regeringen tidigare har gjort och som också Vänsterpartiet tycker, skall driva frågan om vapenembargo, så att vi lyfter bort alla möjligheter att över huvud taget exportera vapen till Indonesien, måste Sveriges regering nu ta initiativ. Jag har hittills inte sett att man har tagit sådana initiativ, men jag kan kanske få bekräftat att man tänker göra sådana. Det vore också klädsamt om man parallellt med sådana initiativ talade om att vårt land har gått i spetsen och sett till att inte exportera några vapen till Indonesien, eftersom det är vår absoluta uppfattning att hanteringen av mänskliga rättigheter bryter mot allt som skulle kunna möjliggöra vapenexport. Den rakryggade hållningen, som också skulle stämma väl överens med den motion som socialdemokraterna väckte i opposition, efterlyser jag fortfarande.
Fru talman! Det är riktlinjerna i den motion som vi väckte i riksdagen i januari 1994 som den nuvarande regeringen följer. Där upplinjerades politiken: stopp för nya system och en begränsning till enbart följdleveranser. Det innebär att leveranserna kommer att klinga av. Om inte nya åtaganden görs, kommer det gamla inte längre att behöva underhållas, även om det kommer att ta tid. Vad gäller EU:s resolution om embargo vill jag säga att vi har embargo på nya åtaganden. Vi stödjer varje förslag om begränsning av vapenexport i EG miljön. Vi arbetar aktivt i EG:s olika arbetsgrupper för att vinna stöd för en mer restriktiv syn. Det finns också andra länder i EG som vad gäller Indonesien har en syn som liknar vår, och vi har inte olika uppfattningar i EG om hur detta arbete skall bedrivas där. Utrikesministrarna och statsministrarna har så sent som i somras under det italienska ordförandeskapet i en resolution vid toppmötet uttalat sig för intensifierade ansträngningar att förbättra förhållandena i Östtimor och Indonesien. Det var inte jag utan Vänsterpartiets företrädare som sade att omröstningen i FN om säkerhetsrådsplatsen var en förtroendeomröstning om vår vapenexportpolitik. Jag menar att det var en överdrift. Det är klart att det var fredsfrågorna i stort och vårt arbete för det internationella samfundet och stödet för FN som var avgörande, men mot detta fick vi höra att det enda som hade någon betydelse var vapenexporten. Till dem som hävdade detta vill jag nu, som jag tidigare i dag försökt göra, rikta följande fråga: Kan man inte nu se det så att vi har fått resultatet av denna av er identifierade förtroendeomröstning? Utfallet blev, som väl är, ett annat än vad ni förutsåg, och vi är alla gemensamt glada över resultatet. Vi har en vapenexportpolitik som möter bred respekt. Den innebär en svår avvägning mellan angelägna mål, en avvägning som vi hanterar på ett sätt som möter respekt.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet Wallström för svaret, även om jag inte är alldeles nöjd med det.

Jag vill erinra om att regeringen ju hade för avsikt att spara bortemot 1 miljard kronor på de funktionshindrades stödinsatser, men oppositionen i den här frågan blev för stark, inte minst från moderat håll. Vi har inte godtagit besparingar inom Lagen om stöd och service för funktionshindrade och Lagen om assistansersättning. Besparingen stannade därför vid 215 miljoner kronor. Men det är klart att några kommer att drabbas när det görs stora besparingar. I detta fall görs besparingarna på de allra svagaste. Det har kommit rapporter från flera organisationer och ett brev till riksdagens ledamöter. Brevet kommer från bl.a. medlemmar i Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, FUB, Riksföreningen Autism, Hjärnkraft, Riksföreningen för rehabilitering av skallskadade och Föreningen Jämlikhet-Assistans-Gemenskap, JAG.

Försäkringskassorna har nu avslagit ett antal ärenden som gäller mycket gravt skadade barn, vilket för en utomstående är mycket svårförståeligt. Kassorna tycks inte vilja tolka begreppet särskilda skäl och låter många ärenden gå vidare besvärsvägen till länsrätterna där det kan ta halvår innan man hinner besluta i sådana ärenden. Jag har fått för kännedom en avskrift från en försäkringskassa där man hänvisar till följande: "regeringen anser att det är främst personer med fysiska funktionshinder som ska vara berättigade till assistans och menar att bedömningen ska stramas upp för personer med psykiska handikapp". Min fråga är naturligtvis denna: Är detta verkligen regeringens ambition, eller är regeringen beredd att verkligen följa riksdagens beslut? Frågan kvarstår:
Jag vill påminna om att det inte är tillåtet att ha med mobiltelefoner, personsökare eller annat som kan störa förhandlingarna här inne.

Fru talman! Jag är tacksam för att socialministern uttalar att regeringen gör vad den kan. I årets budget handlar det om 222 miljoner vad jag vet. Ambitionen var väl faktiskt när ärendet kom till riksdagen ca 900 miljoner kronor. Men låt oss inte tala om detta. Det viktiga är faktiskt det som händer i verkligheten. Jag har läst ur ett beslut från Riksförsäkringsverket, och jag vill bara tala om vilka bedömningar man gör: "Kristina har bott i familjehem sedan hon var tio månader. Hon har en kromosomrubbning, psykomotorisk utvecklingsförsening, shuntopererad hydrocefalus , svår synnedsättning, epilepsi, tårvägsstenos, förträngning på stora kroppspulsådern och är stomiopererad. Kristina kan inte kommunicera verbalt på grund av bristen på språk. Hon kan inte förflytta sig på grund av betydande rörelsehinder..." I det här fallet beviljade försäkringskassan assistansersättning med 100 timmar per vecka, men Riksförsäkringsverkets bedömning var att "Kristina inte har ett så omfattande omvårdnadsbeov under hela eller så stor del av dygnet som enligt lagens förarbeten förutsätts för att barn skall ha rätt till assistansersättning. Hon är därför inte berättigad till sådan. Man blir ju ganska förtvivlad när man hör ett sådant beslut. Här har alltså Riksförsäkringsverket gått mera på förarbetena till lagen än på riksdagens beslut. Ett annat fall rör Johannes, som tidigare har haft hjälp 8 timmar per dag. Där säger kassan: "Du har stora koncentrations och minnesproblem. Du har behov av stöd med struktur och planering och behöver påminnelser och motiveringsinsatser av någon för att påbörja, genomföra eller avsluta aktiviteter. Dina grundläggande behov såsom personlig hygien, måltider och av och påklädning klarar Du med motivationsinsatser av någon. Du har också behov av ledsagare vid fritidsaktiviteter samt hjälp att sköta Din ekonomi." I det här fallet avslog försäkringskassan, och ändå är det precis sådana här hjälpinsatser som beskrivs i
Fru talman! Jag är ledamot av socialutskottet, och jag deltog mycket aktivt i arbetet med det ärende som diskuteras just nu. Jag var mycket angelägen om att de besparingar på 215 miljoner kronor som skulle göras absolut inte fick drabba de enskilda personer som hade eller har behov av personlig assistans. Det var just därför vi så småningom lyckades förändra paragraf nummer 9, så att det klart skulle framgå att man även hade möjlighet till fortsatt personlig assistans vid psykiska funktionshinder. Vi visade också i texten i betänkandet på utvägar för hur man skall kunna spara dessa 215 miljoner genom att ge exempel från olika kommuner på t.ex. hur kommuner ställer upp med assistans i skolan samtidigt som staten via försäkringskassan står för assistansersättningen på fritidshemmet eller i övrig dagverksamhet. Det här gjorde vi därför att vi ansåg att det skulle vara fullt möjligt att spara de Det hade ju kommit till vår kännedom att man på olika håll utnyttjade personliga assistenter även för hemtjänst och sådant ute i kommunen och lät staten vara med och betala. I de ärenden som jag har fått kännedom om, där man antingen blivit av med flera assistanstimmar eller fullständigt blivit av med sin personliga assistans, är det alldeles uppenbart att försäkringskassorna bedömt fallen utifrån vad som stod i regeringens proposition, inte utifrån vad som stod i socialutskottets betänkande som sedan blev riksdagens beslut. Det som jag gärna vill framföra till socialministern är att jag inte anser att det är acceptabelt att uppföljningen får dröja ända till april. Det är nödvändigt att snabbt se över hur försäkringskassorna har hanterat riksdagens beslut och snabbt återkomma till riksdagen med besked om detta.

Fru talman! Jag noterar att de båda representanter som nu är i aktion de facto medverkat till att spara 222 miljoner. Det är klart att någon effekt i negativ riktning kommer det att få. Men det har redan visat sig att man har fattat felaktiga beslut. Vad jag har velat ha besked om är: Har de insatser som nu gjorts hjälpt så att man i dag fattar bättre och klokare beslut? Vidare vill jag ha svar på frågan: Är det verkligen regeringens mening att de fysiskt handikappade skall prioriteras framför de psykiskt handikappade? Det har faktiskt försäkringskassor skrivit till dem som har sökt assistansersättning. Det måste statsrådet kunna svara på i alla fall. Vad händer nu med alla de fall där den statliga hjälpen försvinner genom förändrad bedömning av lagen om assistansersättning? Risken är uppenbar att kostnaderna vältras över på socialtjänsten, och där kommer det att bli bedömningar där den enskilde skall stå i skottgluggen. Socialministern har sagt tidigare under frågestunden att hon hoppas att man kan hitta lokala lösningar för att följa lagens intentioner. Det måste i så fall bli socialtjänstens ansvar eftersom den utgör det yttersta skyddsnätet. Är detta rimligt? Vi är ju överens om det statliga ansvaret för dessa våra minsta, i det här fallet de psykiskt funktionshindrade.
Fru talman! Det känns väldigt bra att lyssna på socialministern. Jag känner att vi är överens i sak i denna fråga, och det känns väldigt bra och betryggande att Socialdepartementet kommer att göra vad det kan. Men jag tycker fortfarande att man bör kunna få fram tillräckligt med underlag för att mycket snabbare än i april nästa år kunna se på hur det här egentligen har hanterats. Jag tycker inte att det är acceptabelt att det skall ta så lång tid med tanke på dem som nu har drabbats. Jag har en viss bestämd känsla av att det nog inte vore helt fel att ta ytterligare samtal med Riksförsäkringsverket och se hur det går till med de instruktioner som skall ut till försäkringskassorna, vad man säger och hur man förklarar de olika sakerna. Till Gullan Lindblad vill jag säga att jag själv deltog oerhört aktivt i försöken att förändra förslaget i regeringens proposition på den här punkten och se till att de handikappade inte skulle drabbas. Följaktligen vill jag att socialministern noggrant ser över hur samarbetet mellan försäkringskassorna och kommunerna fungerar och att man försöker fullfölja det på det sätt som vi gav tydliga exempel på i socialutskottets betänkande. Det är väldigt viktigt att det blir ordning och reda i denna fråga.

Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. För några månader sedan kom en av mina goda vänner och sade: Min pappa är väldigt sjuk. Han ligger på sjukhuset. Nu vill de flytta honom till servicehuset. Han vill inte och orkar inte detta. Vi vill inte att han skall flyttas. Vad skall vi göra? Vad säger man som politiker i ett sådant läge? Givetvis hade jag ingen makt att se till att den gamle pappan fick vara kvar på sjukhuset. Jag fick sedan reda på att den gamle mannen hade flyttats. Dagen efter dog han på servicehuset. Så får det inte gå till. Det är så oerhört viktigt att man visar respekt för människovärdet och att vi som politiker inte skapar system - betalningsansvarighetssystem eller andra - eller skapar sådana begrepp som "medicinskt färdigbehandlad". Det innebär att man skapar tokiga gränser som i sin tur får dessa negativa effekter. Jag fick en liknande påringning under helgen. En gammal dam var utsatt för ungefär detsamma. Hon kom in till sjukhuset för en akut behandling av kallbrand i ett ben. Efter behandlingen på sjukhuset skickades hon till servicehuset, inte hem, utan att de anhöriga hade kontaktats. Dagen efter - i söndags - var hon tvungen att åka tillbaka till sjukhuset igen för akut vård. Detta, socialministern, är inga enstaka företeelser i Sverige i dag. Sådant här händer faktiskt dagligen när det gäller våra gamla. Jag är medveten om att socialministern i de akuta skedena inte kan göra någonting. Enligt min uppfattning är detta fråga om systemfel, och det ligger faktiskt i beslutet om ÄDEL reformen. Vi moderater varnade för dessa gränsdragningar och gick inte med på dem. Vi sade att man kommer att hamna i nya besvärliga system. Men en majoritet genomdrev reformen. Nu hänvisar socialministern till tre olika åtgärder, bl.a. till föreskrifter och allmänna råd. Även om Socialstyrelsen utfärdar föreskrifter och allmänna råd, är det de regler som Sveriges riksdag har lagt fast som gäller. Sveriges riksdag har beslutat att betalningsansvaret övergår till kommunen om läkaren anser att patienten är medicinskt färdigbehandlad. Såvitt jag begriper spelar det ingen roll hur många råd Socialstyrelsen utfärdar. Bemötandeutredningen är bra. Min uppfattning är att sjukvårdspersonalen är duktig på att bemöta patienter. Men om lagarna skapar förutsättningar för att man inte kan bemöta på det sätt som man inombords anser vara riktigt, då hjälper inte Bemötandeutredningen. Statsrådet sade att äldrefrågorna skulle utredas under en treårsperiod. Jag vädjar till statsrådet: Utvärdera detta mycket snabbt! Det är fråga om att vi måste ändra på de formella ansvarsgränserna, och det måste ske här i Sveriges riksdag. Det är statsrådet som kan ta initiativ till en sådan ändring. Jag vill fråga om inte statsrådet utifrån den tid som ÄDEL-reformen har fungerat ändå är beredd att tänka över ett sådant initiativ som innebär att det framläggs en sådan proposition till riksdagen om ändring av ansvarsgränserna.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

Statsrådet säger nu att hon inte är beredd att ändra en enda bokstav i den här lagen. Så tolkar jag det. Samtidigt säger statsrådet att det här skall skötas av vårdpersonalen; den vårdpersonal som nu följer lagen. Det är inte så att den läkare som skickade hem min gode väns pappa eller den läkare som skickade hem den gamla tanten i lördags bröt mot den lag som Sveriges riksdag har fattat. Det är så att de läkarna följde den lag som Sveriges riksdag har fattat. Det är nu jag ställer frågan: Är det då inte så att vi skall ändra på lagen, i stället för att räkna med att Socialstyrelsen skall utfärda allmänna råd, som i princip skall upphäva lagen och som de ansvariga i kommuner och landsting sedan skall följa? Så, fru talman, stiftar vi inte lagar i Sveriges riksdag. Vad jag anser är helt enkelt att vi måste revidera lagen. Jag har inte sagt att vi skall upphäva hela det kommunala sjukvårdsansvaret, men jag skulle vilja ge statsrådet ett råd: Se till att vi i stället skriver in i lagen att de som är svårt sjuka skall ha rätt att välja och att de som är dödligt sjuka skall ha rätt att själva välja och bestämma om de vill bo kvar i det egna boendet, hemma i villan eller i lägenheten. Jag tycker att man skall ha den rätten, och då får vi ställa upp med service och vård där. Den som bor på ålderdomshem eller servicehus och vill dö där skall ha den rätten, och vi får ställa upp för att tillgodose de behov som finns. Men den som ligger på sjukhus skall också enligt lag ha rätt att dö där, utan att tvingas flytta. För att vi skall kunna garantera denna rätt krävs det att vi ändrar lagen. Jag vädjar än en gång till statsrådet: Se över reglerna! Se över de effekter som dessa regler har fått för enskilda människor! Kom igen med ett förslag! Från moderat sida är vi beredda att utgå från de enskilda människornas önskemål och att lita mera på deras omdöme än på Socialstyrelsens råd och anvisningar. Därmed inget ont sagt om den ambition som Socialstyrelsen har när det gäller att utfärda råd och anvisningar.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

Vad jag har tagit upp är ju problemet med de gamla och döende. Om det då är så att socialministern inte har fått några rapporter om detta måste telefonerna i vissa fall ha varit stängda på Socialdepartementet. Här har vi sett det ena exemplet efter det andra just när det gäller den här situationen. Jag ställde frågan: Anser statsrådet att läkare har handlat fel enligt den lag som vi har stiftat? Är statsrådet beredd att upphäva den lag som Sveriges riksdag har stiftat? Det är självklart att man skall ha samråd, och det har man. I vissa fall har man det inte, och därför brister det. Men det spelar ju ingen roll om man har samråd, när en gammal tant är så dålig att hon dör dagen efter det att hon har flyttats från sjukhuset till servicehuset. Vad hjälper då samrådet, om hon de två sista dagarna i sitt liv har uppfattat det på det sättet att hon har misshandlats så att hon inte längre har ett människovärde? Det är ju detta som jag vänder mig emot. För att vi skall få ordning på det måste vi givetvis också ha lagar som fungerar, som inte säger att man skall handla annorlunda än vad som står i lagen. Jag vill än en gång understryka: Skjut inte över skulden på sjukvårdspersonalen i första hand! Samråd skall ske; det är en normal företeelse i normalt umgänge. Det är lagen som det är fel på, och därför måste man göra justeringar.

Fru talman! Ola Karlsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att se till att de myndigheter som sorterar under Arbetsmarknadsdepartementet iakttar saklighet och opartiskhet samt förmedlar korrekt information. Ola Karlsson har också ställt frågan om vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att kompensation skall kunna utgå till dem som drabbas av förluster till följd av felaktig information från myndigheterna. Ola Karlssons frågor är föranledda av att ett företag har gjort gällande att det lidit skada genom information som givits i ett pressmeddelande från Arbetslivsinstitutet. I det fall som Ola Karlsson refererar till har Justitiekanslern efter prövning beslutat att lämna ett skadeståndsanspråk från företagets sida utan bifall. Naturligtvis måste höga krav ställas på att korrekt information utgår från myndigheter. Kravet på att förvaltningsmyndigheterna iakttar saklighet och opartiskhet i sin verksamhet är grundlagsfäst (1 kap. 9 § När det gäller enskilda ärenden som är eller har varit föremål för behandling hos en myndighet vill jag påpeka att jag som statsråd varken bör eller får ingripa. Arbetslivsinstitutet har dock informerat mig om att ett arbete pågår vid institutet för att ytterligare skärpa rutinerna kring granskningen av pressmeddelanden. När det gäller det allmännas skadeståndsansvar framgår det av 3 kap. 2 § i skadeståndslagen att stat eller kommun skall ersätta personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som har vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning. Om felaktig information lämnas av det allmänna utan att det sker vid myndighetsutövning, kan ansvar inte koma i fråga enligt den bestämmelsen. Kommittén för översyn av det allmännas skadeståndsansvar föreslog i sitt betänkande att ansvaret för felaktig myndighetsinformation skulle utvidgas till att även omfatta vissa fall som inte har samband med myndighetsutövning. Förslaget bereds för närvarande inom Justitiedepartementet tillsammans med kommitténs övriga förslag. Det är ännu inte möjligt att ge besked om vilka åtgärder som regeringen anser vara motiverade. Med nuvarande planer räknar Justitiedepartementet dock med att regeringen skall kunna besluta om en proposition under våren 1997.
Fru talman! Jag skall börja med att tacka för svaret, även om jag tycker att svaret är litet tunt. Jag hade hoppats att få höra - att tro är väl att ta i litet för mycket - Margareta Winberg säga: Vi är beredda att åtgärda det som är eller upplevs vara ett hinder för företagsamheten. Det är ett av flera viktiga sätt för att få ned arbetslösheten. I stället tycker jag att det svar som jag får höra andas ointresse och litet nonchalans. Om någon för tre månader sedan hade frågat mig om något sådant här kan hända i Sverige, hade jag svarat att vi har höga krav på att myndigheter iakttar saklighet och opartiskhet och att vi ställer mycket höga krav på att en korrekt information utgår från myndigheterna. Jag har sedan fått höra talas om detta fall, ett litet företag, Ovolin i Karlskoga, som blev misshandlat av en myndighet som är underställd Margareta Winberg. Företaget blev misshandlat i ett pressmeddelande som kom från Arbetslivsinstitutet. Låt mig citera Kurt Andersson vid Arbetslivsinstitutet: "Uppståndelsen orsakades inte av rapporten, men väl av en felaktig och totalt missvisande pressrelease som Institutets informationsenhet lämnat ut till massmedia. Pressreleasen som lämnats till massmedia var en helt annan version än den jag godkänt. På informationsenheten hade man ändrat texten - spetsat till formuleringarna som dom uttrycker det. Som ni förstår känner jag mig blåst, överkörd av vår egen informationsenhet. Men! Jag tror inte att en ny pressrelease skulle tjäna något syfte, annat än visa på brister i vår organisation, därför kommer jag inte att försöka mig på någon korrigering i massmedia, annat än vid nya, kommande intervjuer etc." Jag har full förståelse för att statsrådet inte kan gå in i det enskilda fallet. Men jag tycker ändå att det hade varit på sin plats att Margareta Winberg hade frågat sig hur sådant här kan förekomma och att statsrådet hade gett uttryck för en ambition i det här fallet. Tycker statsrådet att det är rimligt att en myndighet kan lämna ut ett pressmeddelande som är uppenbart felaktigt och som myndigheten i det här fallet dessutom erkänner är felaktigt? Borde det inte vara rimligt att ställa krav på ersättning från myndigheten när ett uppenbart felaktigt meddelande har gått ut? I stället andas svaret: Inga åtgärder, eller vänta och se. Jag tycker att det är beklagligt, därför att jag tror att om vi skall lyckas minska arbetslösheten så måste vi stärka företagandets villkor. Vi måste ta bort de hinder som plågar och misshandlar företag i deras kamp för bl.a. nya jobb här i Sverige.
Fru talman! Först vill jag kommentera Ola Karlssons inledning. Det låter nästan som om den olycka som har inträffat skulle vara ett generellt hinder för företagsamhet i Sverige. Det är väl ändå att beskriva saken något felaktigt. Hinder för företagande skall elimineras så långt det låter sig göras. En debatt om detta skall vi ju t.ex. ha i morgon, då vi här i kammaren skall tala om arbetslösheten och sysselsättningen. Vi har i Sverige väldigt höga krav på saklighet och opartiskhet. Men det är klart att det kan inträffa fel och misstag, vilket ju är vad som har hänt i det här fallet. Detta är ingen regel, utan detta är verkligen ett undantag. Jag har full förståelse för att både företaget och Ola Karlsson blir upprörda över att det har begåtts ett misstag, för det är ett misstag som har begåtts. Ola Karlsson tycker också att jag borde ha ställt mig frågan hur sådant här kan förekomma. Det är självklart att jag har ställt mig den frågan. Det är bara det att jag inte kan redovisa alla samtal som jag och mina tjänstemän har haft i detta ärende för att få en bild av hur detta kunde ske och vad som görs för att det skall förhindras i fortsättningen. Vad jag har sagt är att rutinerna nu har setts över för att inte sådana här misstag skall uppstå i framtiden. Jag kan inte heller här och nu säga att på grund av det inträffade skall detta företag få ersättning, dels därför att jag inte kan gå in i ett enskilt fall, dels därför att vi har en lagstiftning att följa. Vad jag generellt kan säga är att denna lagstiftning blir föremål för översyn i samband med att Justitiedepartmentet skriver en proposition på basis av den utredning som jag just har redovisat.
Fru talman! Statsrådet inledde med att säga att problemen skall åtgärdas så långt det låter sig göras. Men vilken är då regeringens ambition när det gäller att skärpa skadeståndsansvaret? Vill man skärpa skadeståndsansvaret? Vill man att det skall vara möjligt för företag att få ersättning i de fall man drabbas av felaktig myndighetsinformation? Det är alldeles uppenbart så, att det förekommer att företag drabbas av felaktig information. I dag har de inte rätt till ersättning. Jag tror att det vore en väldigt bra signal från statsrådet om hon sade att vi självklart skall göra någonting åt detta och att vi självklart skall skärpa skadeståndsansvaret. Det skulle betyda väldigt mycket för de företag som drabbas, medan det för staten skulle röra sig om mycket marginella kostnader. Jag tror att den signalen eller symbolen skulle vara väldigt värdefull. För en gångs skull är arbetsmarknadsministern beredd att också se till företagens villkor. Jag tror att en av de allra viktigaste åtgärderna framöver just är att plocka bort hinder, ett efter ett, allteftersom vi identifierar dem i den långa räcka av politiska frågeställningar som dyker upp. Då räcker det enligt min uppfattning inte att som Margareta Winberg bara avisera en kommande proposition, och inte ens ha en ambition med i svaret.
Fru talman! Vad vi talar om här är ett misstag som har begåtts. Det har skett i form av ett pressmeddelande. Detta har prövats av Justitiekanslern. Justitiekanslern har konstaterat att det som är gjort inte har samband med myndighetsutövningen. Man kan alltså inte säga att ett pressmeddelande eller den typen av information kan anses utgöra myndighetsutövning. Den lagstiftning som finns i dag innebär att det skall finnas ett klart samband med myndighetsutövning för att företaget skall ha rätt till skadestånd. JK säger att så inte är fallet, och därför lämnar man skadeståndsanspråket utan bifall. Vad vi nu diskuterar är om vi skall förändra lagstiftningen så att också t.ex. denna typ av information - ett pressmeddelande - skall kunna berättiga till skadestånd. Det är en delvis ny princip som man skall sjösätta, om man nu skall göra det. Detta kräver litet omtanke och analys. Det finns en utredning. Den granskas nu på Justitiedepartementet. I vår kommer ett förslag. Det är den beredningsprocess som vi har i Sverige. Jag tror att vi skall vara måna om den. Den borgar för att de förslag som, visserligen efter ett tag, kommer fram ändå är ordentligt genomlysta och analyserade och också har en ordentlig förankring.
Fru talman! Jag anser att det är mycket allvarligt när myndigheter sprider felaktig information. Jag tycker att ett skärpt skadeståndsansvar borde vara alldeles självklart när myndigheter gör så här, så att de får betala för de kostnader som den felaktiga informationen innebär. Det är sådant som framför allt drabbar de små företagen. Det är de företag som inte själva har råd att betala dyra annonskampanjer och annonskostnader för att rätta till den information som en statlig myndighet har spritt - i detta fall en myndighet som är underställd Margareta Winberg. Statsrådet ger en mycket bra redovisning av gällande lagstiftning på området. Jag saknar fortfarande en ambition eller avsiktsförklaring från Margareta Winberg. Tycker statsrådet att detta är en bra ordning? Är det rimligt att företag som drabbas av felaktig myndighetsinformation inte har rätt till skadestånd? Är det rimligt att små företag själva genom annonskampanjer skall få gå ut och rätta felaktig myndighetsinformation när myndigheten själv har erkänt att informationen har varit felaktig, men undvikit att gå ut och rätta? Tycker Margareta Winberg att detta är en bra ordning?
Fru talman! Jag delar Ola Karlssons uppfattning om att det är mycket allvarligt. Jag har också full förståelse för att ett litet företag, till skillnad från ett som är större, drabbas hårdare av ett sådant misstag. Justitiekanslern har överlämnat ärendet till Arbetarskyddsstyrelsen, därför att man också har klagat på Arbetslivsinstitutets hantering av ärendet. Arbetarskyddsstyrelsen har i egenskap av central förvaltningsmyndighet att pröva dessa klagomål. Jag delar uppfattningen att det är allvarligt. Jag förstår oron. Det som jag nu har redovisat görs. Jag är för dagen inte beredd att föregå justitieministerns och Justitiedepartementets beredning av frågan. Svar på de frågor som Ola Karlsson i övrigt har ställt kommer till våren.

Fru talman! Kerstin Warnerbring har ställt följande frågor om Citytunneln i Malmö. Vilka andra investeringar lyfts bort ur planeringen eller senareläggs för att en citytunnel skall finansieras? Vilka samhällsekonomiska bedömningar har gjorts av Citytunnelns lönsamhet i förhållande till andra investeringar? På vilka sätt har regeringen uppfyllt kraven om miljökonsekvensbeskrivningar? Bakgrunden till frågorna är att regeringen som företrädare för staten samt Malmö stad och trafikhuvudmannen för Malmöhus län den 7 oktober 1996 Citytunneln är en långsiktig satsning som kommer att effektivisera och miljöanpassa trafiksystemet i Malmöregionen. En huvuddel av den nytta som Citytunneln skapar för den spårbundna persontrafiken väntas komma regionaltågen i Skåne, de s.k. Pågatågen, till godo. Naturligtvis kommer också förutsättningarna för den framtida persontrafiken över sundet att förbättras. En kollektivtrafikresa från kust till kust kommer att bli snabbare, bekvämare och mer miljövänlig. Därmed blir den spårbundna kollektivtrafiken mer konkurrenskraftig gentemot vägtrafiken i regionen. Samtidigt kommer en bekväm arbetspendling mellan Skåne och Köpenhamnsområdet att möjliggöras. I det nationella perspektivet finns två viktiga skäl till Citytunneln. För det första är det i nationens intresse att Sveriges tredje stad kan få en ökad tillväxt och sysselsättning. Malmö har för närvarande en mycket hög arbetslöshet, och det största kommunala skatteutjämningsbidraget i Sverige. För det andra är den internationella godstrafiken på järnväg av stor betydelse för det svenska näringslivets konkurrenskraft samt för möjligheterna att minska vägtransporterna och miljöbelastningen. Genom att Citytunneln effektivt kan avlasta Kontinentalbanan genom Malmö med upp till två tredjedelar av alla tågtrafik kan godstågens tillgänglighet till Öresundsbron och till hamnarna söder om Malmö tryggas. Miljön längs Kontinentalbanan kommer med en citytunnel att förbättras jämfört med dagens situation. Regeringen har därmed kunnat ge tillstånd i enlighet med miljöskyddslagen till fortsatt drift av trafiken på Kontinentalbanan. Detta förhållande rättfärdigar dock inte att tågtrafiken via Citytunneln leder till ytterligare miljöpåverkan. Tunnelns omgivningspåverkan har studerats i den utredning om teknik och kostnader som ligger till grund för avsiktsförklaringen. En miljökonsekvensbeskrivning kommer att upprättas i enlighet med lagen om byggande av järnväg när projektet detaljprojekteras. Som jag tidigare sagt finns det flera skäl till att Citytunneln bör komma till stånd. Öresundsbron är endast ett av dessa. I denna situation har det varit en utgångspunkt för regeringen att inte endast åstadkomma en lösning för den nationella godstrafiken på järnväg utan också, när detta nu är möjligt, att skapa förutsättningar för regionen att utvecklas. Det är särskilt svårt att förbigå en sådan möjlighet i detta fall, när regionen är beredd att själv bära en stor del av investeringarna i framtiden. Regionen har i avsiktsförklaringen ställt sig positiv till att ansvara för finansiering och genomförande av de förbindelsespår som är nödvändiga för den regionala kollektivtrafiken samt av två stationer som främst kommer att användas för regionala resenärer. Regionen har också tagit en stor del av ansvaret för nödvändiga ombyggnader vid Centralstationen. Regeringen har i avsiktsförklaringen ställt sig positiv till att låta ca 1,8 miljarder kronor från den framtida stomnätsplanen gå till projektet. Inga projekt i den nuvarande stomnätsplanen trängs därför undan av en citytunnel. Vilka investeringar behövs om inte Citytunneln kommer till stånd? Om en bättre miljö längs Kontinentalbanan skall åstadkommas krävs i så fall ett nytt godsspår runt staden, men reduktionen av antalet tåg på Kontinentalbanan blir då inte lika stor som med en citytunnel. Det blir också en sämre lösning för godstrafiken om man inte skall investera för ett långt högre belopp än vad regeringen nu vill lägga in i en citytunnel. Kerstin Warnerbing skriver i sin fråga att Kommunikationskommittén till sitt delbetänkande använt samhällsekonomiska modeller och att kommittén också påtalat vikten av att sådana modeller används vid planering av infrastrukturprojekt. Regeringen har konstaterat att med hjälp av dessa modeller har miljarder kronor kan motiveras att användas för godsåtgärder i Skåne. Regeringen anser därför att avsiktsförklaringen bör vara förenlig med Kommunikationskommitténs förslag. Avsiktsförklaringen kommer nu att vara underlag för en förhandlingsman som skall upprätta ett avtal mellan de olika parterna. Regeringen kommer därefter att inhämta nödvändiga bemyndiganden från riksdagen.
Fru talman! Jag tackar statsrådet så mycket. Tyvärr gav statsrådet inga svar på mina frågor. Jag får väl snarast se hela detta inlägg som ett försvarstal för Citytunnel. Jag önskar fortfarande få svar på de frågor jag ställde. Vilka andra investeringar är det som får stryka på foten för tunnelns skull? Vi får ju en ny stomnätsplan från 1998. Där står nya objekt på tur. Vissa har stått på tur länge, andra en kortare tid. Statens budget tål inte några extravaganser, varför naturligtvis projekt för motsvarande kostnad måste lyftas bort eller flyttas på en obestämd framtid - såvida inte regeringen har hittat några andra pengar som vi andra inte vet något om. Det är också viktigt att få veta hur de samhällsekonomiska bedömningar ser ut som har gjorts av tunnelns lönsamhet i förhållande till andra investeringar. Sådana måste väl i alla fall ha gjorts? Annars förstår jag inte hur man kan veta att just Citytunneln blir så bra för den regionala kollektivtrafiken, och att det just är den som gynnar godstrafiken mest. Att som ministern hänvisa till Kommunikationskommitténs betänkande låter sig inte göras eftersom man i detta på s. 84 kan läsa: Tillräcklig lönsamhet har ej kunnat beräknas för Citytunneln, som därför ej ingår i förslaget. Det handlar alltså om de 1,7 miljarder som Kommunikationskommittén anser behövas för godsåtgärder i Skåne. 311 följande: Beskrivningar av miljökonsekvenserna bör systematiskt komma in i ett tidigt skede av den politiska processen och skall som allmän regel innefattas i propositioner och andra förslag till övergripande beslut av strategisk karaktär. Även i EU direktiv finns det krav på miljökonsekvensbeskrivningar. Enligt naturresurslagen borde olika alternativ till leder, också s.k. nollalternativ, ha beskrivits. Vi har över huvud taget inte sett några sådana rörande Den miljökonsekvensbeskrivning som enligt statsrådet skall göras i enlighet med lagen om byggande av järnväg kommer ju först i ett senare skede. De andra har en helt övergripande karaktär och borde alltså göras. För övrigt kan vi väl inte anse att det är förenligt med ett modernt, miljömedvetet samhälle att god miljö skall innebära att man utsätter mer än 10 000 Kontinentalbanan varje år skall ge upphov till. Det är inte persontågen dessa människor klagar över, det är godstågen. 70 % av allt farligt gods som transporteras till Sverige går genom Skåne. Det kan inte vara förenligt med en god och säker miljö att detta skall transporteras genom tättbebyggda samhällen och rakt genom Malmö. Fru talman! Jag vore tacksam om statsrådet nu skulle vilja ge mig svar på min tre frågor: Vilka projekt trängs undan av Citytunneln? Hur ser miljökonsekvensbeskrivningarna ut? Vilka samhällsekonomiska analyser har gjorts?
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Inte heller jag är nöjd, men skälet är kanske litet annorlunda. Jag menar att man skall bygga broar mellan folk, och bygger man broar skall det också gå att komma upp på dem. Vi i Skåne har sedan 1870-talet längtat efter att få en fast förbindelse till Danmark. Vi har gång på gång haft projekt uppe. Nu är äntligen det bygge i gång som vi så intensivt har hoppats på, och som i Skåne har väckt så få protester. Det är viktigt att vi, när bron nu kommer, också kan få vettiga påfarter. Jag kan inte förstå varför vi skall behöva vänta i fem år på att man skall lösa brons påfartsproblem. Den förseningen tycker jag är upprörande. Den skapar dessutom, som fru Warnerbring här redovisade, svårigheter med ökad trafik för dem som bor intill Kontinentalbanan. Enligt min uppfattning är det av miljöskäl utomordentligt angeläget att komma i gång med byggandet av Citytunneln så att man slipper den belastning som 10 000 människor kommer att utsättas för under de fem år det dröjer innan det här kommer i gång. Öresundsregionen har 3,2 miljoner invånare. Det är fyra universitet som skall knytas samman i ett nätverksuniversitet med snabba tågförbindelser. Detta skall vi alltså vänta på fem år längre än vad som hade varit nödvändigt. Vi skall vänta fem år efter det att bron är färdig för att man inte kommer i gång med en ordentlig citytunnel. Det tycker jag är ett stort bekymmer för regionen. Det gör också att vi får större svårigheter att få en vettig trafik till Kastrup, som är den naturliga flygplatsen för vår region och som kommer att betyda väldigt mycket för näringslivets uppbyggnad i Skåne. Jag tror att det är bra med starka regioner. Jag är mycket glad att vi fått bron. Jag är dock milt sagt besviken på att vi skall behöva vänta så här länge på att få vettiga påfarter till bron. Jag vill därför ställa frågan: Är statsrådet beredd att snabba upp takten så att vi slipper miljöproblem under så lång tid i väntan på tunneln?
Fru talman! Jag har några korta och enkla frågor till statsrådet med utgångspunkt från det svar hon lämnat. Jag skulle vilja be om några klargöranden. Jag anser t.ex. inte att det är tillräckligt klargjort vilket tidsperspektiv som gäller för den här investeringen som är så pass betydande. Anser kommunikationsministern att det här är en investering som tryggar och breddar möjligheten till godstrafik på spår i framtiden, särskilt med tanke på EU-perspektivet, eller är det här, som svaret antyder, en åtgärd för att avlasta de problem som finns i dag? Hur pass mycket framtidsinvestering är det här? Sedan undrar jag också om kommunikationsministern skulle kunna klargöra en formulering om att godstågens tillgång till Öresundsbron och till hamnarna söder om Malmö tryggas. Jag undrar självfallet vilken ställning hamnarna söder om Malmö kommer att ha i framtiden. Där gäller samma fråga om tidsperspektivet. På vilket sätt gynnas hamnarna söder om Malmö godsmässigt av investeringen i ett långt perspektiv? Detta är en investering som framför allt omfattar persontrafiken och pendlingen. Har det gjorts någon social analys av investeringen - när man nu talar om arbetstillfällen - som visar var i regionen huvuddelen av de nya arbetstillfällena kommer att skapas? Kommer det att vara i Malmö? Kommer man att pendla från Malmö, arbeta i Köpenhamn eller i det området och sedan komma tillbaka till Malmö och sova där? Det är kanske litet hårt draget. Men jag hoppas att statsrådet förstår tanken.
Fru talman! Jag börjar med Kerstin Warnerbrings frågor, eftersom Kerstin Warnerbring var först i debatten. Jag kan förstå att Kerstin Warnerbring tycker att det är ett försvarstal för Citytunneln. Jag tycker att det är väldigt bra att vi nu äntligen har kommit fram till en lösning för kollektivtrafiken i Malmö. Jag kan i ett svep svara på Bertil Perssons fråga. Också jag beklagar att det har tagit så lång tid. Jag kan beklaga att man när man tillsatte en skicklig utredningsman år 1994, under den tid som Centern satt i regeringen, inte lyckades att vid det tillfället komma fram till en lösning som gick att realisera. Vi kan återkomma till vad det möjligtvis berodde på, men jag beklagar det. Det är också det som har gjort att det tar så lång tid. Jag kan fortsätta med att förklara varför det tar så lång tid. Det har varit viktigt i avsiktsförklaringen att inte komma med några förhoppningar som inte går att verkställa. Förhandlingsmannen måste ha några månader på sig. Han har fått tid till den 28 februari. Därefter är det ett ganska omfattande bygge, och det tar tid. Det är bättre att ha en tidsutdräkt som säkerställer vissa reserver i tiden än att vara för optimistisk och göra en felaktig prognos. Jag hoppas självfallet att det skall gå att skynda på tidsplanen. Sedan tillbaka till Kerstin Warnerbrings fråga om järnvägsinvesteringar. Jag förmodar att Kerstin Warnerbring kanske också funderar över väginvesteringar. De investeringar som ligger i den nuvarande stomnätsplanen är icke berörda. I den kommande stomnätsplanen finns resonemang om ett yttre godsspår förbi Malmö och en riksbangård Syd. De har man kostnadsberäknat. Det är de som diskuteras och lyfts framåt eller lyfts utåt i tiden. De är inte så att några andra delar av Sverige eller några andra spårinvesteringar kommer att behöva drabbas. Detta gäller finansieringen. Den andra frågan gäller miljöfrågorna och miljöbalken. Det finns ett utredningsförslag om att man skall göra tidiga miljöprövningar. Det är ett utredningsförslag. Regeringen har inte tagit ställning till varje detalj i utredningsförslaget. Det finns delade meningar om för och nackdelar när man skall komma in med konsekvensbeskrivningar. Vad regeringen i dag faktiskt är skyldig att hålla sig till är den nuvarande lagen. Den nuvarande lagen är järnvägslagen. I den är väldigt tydligt uttalat när miljökonsekvensbeskrivningar skall göras. Det var om miljökonsekvensbeskrivningarna. Jag tror att det var de frågor som Kerstin Warnerbring ställde. Vi får återkomma om det var någonting som jag missade där. Sedan till de konkreta frågor som Elisa Abascal Reyes ställde. Vilket tidsperspektiv gäller för spår i framtiden? Vad är framtiden när det gäller trafikinvesteringar? Vi gör inriktningsplaneringar som sträcker sig tio år framåt i tiden. Det är de som man brukar ha en någorlunda bra tidskontroll på. När det gäller Trelleborg och de andra sakerna får jag återkomma till dem.
Fru talman! Nu fick jag i varje fall svar på min första fråga, nämligen vilka andra projekt som kommer att få stryka på foten för att man skall kunna finansiera Citytunneln. Det handlar om det yttre godsspår som kommer att finnas med i stomnätsplanen för 1998, eller som har funnits med i planerna för nästa stomnätsplan. Statsrådet säger att yttre godsspåret antingen kommer att lyftas fram i tiden eller fullständigt lyftas bort. Då måste jag återkomma till den fråga som jag nu har ställt två gången - en gång skriftligt, och en gång muntligt alldeles nyligen. Jag ställer den igen: Vilka samhällsekonomiska analyser är gjorda? Vilka samhällsekonomiska analyser visar att Citytunneln är absolut bäst för att man skall kunna garantera svenskt näringsliv goda transportmöjligheter till övriga Europa i framtiden? Det yttre godsspåret är en garanti för att man också långt in i framtiden skall kunna garantera fritt fram för godset. Det yttre godsspåret har krävts av åtskilliga kommuner i sydvästra Skåne. Nu sist vet jag att Lunds, Lomma, Kävlinge och Svalövs kommun har bestämt sig för att uppvakta kommunikationsminister Uusmann med ett krav på att få ett yttre godsspår, eftersom det är fullständigt oacceptabelt med de farliga godstransporter som går rakt igenom dessa tätbebyggda kommuner och som dessutom skall fortsätta rakt igenom Malmö. 1,5 miljard kronor. Det är lägre än det bidrag som staten nu har tänkt ge till Citytunneln, som på sikt över huvud taget inte löser problemen med godstransporterna. Jag undrar om det är meningen att godset skall fraktas i Citytunneln på nätterna såsom kommunstyrelsen i Malmö tyckte att det vore lämpligt att göra. Jag kan bara konstatera att järnvägen i så fall är totalt utslagen som godstransportör. Då tar lastbilarna över. Jag har fortfarande inte fått svar på vilka samhällsekonomiska analyser som visar att lösningen på kollektivtrafikproblemen i Skåne heter Citytunneln. Det är åtskilliga kommuner i Skåne som anser att Citytunneln över huvud taget inte kan lösa deras kollektivtrafikproblem. Den försörjer inte de allra största pendlarstråken från Trelleborg och Näset till Malmö. Den försörjer heller inte de boendetäta eller arbetsplatstäta områdena i Malmö. Citytunneln är med andra ord en lokal tunnelbana för invånare i Malmö. Den är naturligtvis - det vill jag inte på något sätt strida emot - väldigt bra för dem som tänker åka till Köpenhamn och gå på teater, restaurang eller liknande. Men jag vill gärna veta vilka samhällsekonomiska analyser som har gjort att regeringen bestämmer att detta enorma högriskprojekt skall gå före andra betydligt mycket viktigare satsningar på kollektivtrafiken och godstrafiken i Skåne. Det vill jag veta inte minst med tanke på vad man utsätter de 10 000 boende runt kontinentalbanan för framför allt under de år detta bygge pågår men även på lång sikt, eftersom regeringen uppenbarligen har fastnat för att Kontinentalbanan skall sköta godstransporterna i framtiden, trots att vi inte över huvud taget har några garantier för att den kommer att räcka till när den internationella handeln ökar i framtiden.
Fru talman! Detta med samhällsekonomi är viktigt. Den viktigaste insats som man kan göra för en god samhällsekonomi är att skapa starka regioner, att skapa förutsättningarna för detta. Nyckelfrågan är goda kommunikationer, framför allt möjligheten att nå universiteten och att nå flygplatsen. Där är Citytunneln en viktig länk i den broförbindelse som vi nu får. Fördelen med Citytunneln ur denna synvinkel är att Malmö sätts i ett riktigt sammanhang med hållplatser såväl på Centralstationen som i det arbetsplatstäta området vid Triangeln och i det nya högteknologiområde som kan växa upp i Hyllie. Om man i stället körde tågen runt Malmö, skulle Malmö bli en återvändsgränd utan någon egentlig roll i det ekonomiska landskapet och i de kommunikationer som förenar framför allt universiteten, inte teatrarna. Därför är det så viktigt att vi kommer loss. Kom också ihåg att detta är en viktig miljöinvestering. Det här bär sig inte nu, utan det är bilarna som får ta detta. Ju längre vi väntar med Citytunneln, desto längre dröjer det innan folk tar tåget i stället för bilen till Köpenhamn, till flygplatsen och till universiteten. Detta är en miljöfara. Däremot är det bra att tunneln borras så att man inte behöver fälla en massa träd och förstöra mark och områden i centrala Malmö, utan att man lägger den på ordentligt djup. Men det är ett bekymmer att man får vänta så länge på järnvägen och att man under de fem åren hinner vänja sig vid att ta bilen. Därför är det angeläget att statsrådet - om det finns möjligheter - skyndar på denna lösning.

Fru talman! Jag tror att det måste ha blivit något fel i kommunikationsministerns svar eller så uttryckte jag mig ovanligt klumpigt. Jag kan nämligen inte tänka mig att tidsperspektivet för Citytunneln skulle vara tio år. Trafikprognoser görs ju mycket längre framåt i tiden, och vi brukar vanligtvis räkna på 25 30 år. Det är vad man rimligen kan prognosticera. Vi bör också ha i minnet den kommande godstrafiken från den europeiska unionen och det faktum att man där lägger större tonvikt vid utbyggnad av motortrafiken än av järnvägstrafiken. EU:s egna beräkningar har visat att transporterna till följd av den inre marknaden kommer att ge de värsta miljökonsekvenserna. Detta är något vi måste förebygga. I det perspektivet är det oerhört viktigt att fråga sig på vilket sätt en sådan här investering verkar i ett framtidsperspektiv. Det gäller självfallet också att stärka Karlskronas ställning liksom hamnarna söder om Malmö. Min andra fråga borde jag kanske egentligen ställa till Bertil Persson, som har talat mycket om arbetstillfällen. Men givetvis bör frågan också ställas till kommunikationsministern, som är en upplyst och klok människa. Hon har säkert någon åsikt om detta. När man talar om pendling, investeringar och utveckling av en region måste man självfallet se hur regionens olika delar utvecklas. Hur ser ni på Malmö? Innebär detta att man skall pendla från Malmö eller ser ni verkligen någon potential för ökade arbetstillfällen i Malmö? Vilka studier har gjorts? På vilket sätt verkar Citytunneln? Det viktigaste jag vill ha svar på är om detta är en tillfällig lösning för att avhjälpa akuta problem eller om det är en framtidsinvestering. Hur kommer det att se ut i framtiden?
Fru talman! Det är bra att Elisa Abascal Reyes och jag får reda ut detta. Det är naturligtvis inte så att Citytunneln eller kontinentalbanan eller ett eventuellt yttre godsspår förbi Lund bara skulle vara lösningar på tio år framåt. Alla infrastruktursatsningar är långsiktiga. När vi är kortsiktiga brukar vi räkna med 30 Citytunneln är en kollektivtrafikled. Godstågen går på kontinentalbanan. Som vi ser det nu kan godstrafiken i det läget så småningom mycket väl gå på ett yttre godsspår runt Lund. Kontinentalbanan och det yttre spåret utanför Malmö har vi diskuterat i samband med Citytunneln. De skall avlasta kollektivtrafiken. Tidsperspektivet gäller en bra bit in i nästa sekel. De investeringsinriktningar som vi gör sträcker sig tio år framåt i tiden, eftersom det är den tid man kan överblicka vad gäller investeringspengar. Men varje investering som görs räcker åtminstone 50 år. Elisa Abascal Reyes frågade också om var arbetsmarknaden kommer att finnas. Det är en väsentlig och intressant fråga att diskutera. Från andra storstadsområden vet vi ju att det är utbildningsmöjligheter, spetsindustri och goda kommunikationer som är tillväxtmotorer. Malmö är den region i Sverige som har lägst andel kollektivtrafik. Man kan säga att det jämfört med Stockholm är fler som cyklar i Malmö, men Malmö har dock en väldigt liten andel kollektivtrafik. Det beror på att det är och har varit krångligt att resa kollektivt i Malmöområdet. Av den anledningen är det oerhört väsentligt att denna region får ordning på sina möjligheter på kollektivtrafikens område. Vi binder ihop Malmö, Lund och Köpenhamn: Läkemedelsindustrin, Lunds tekniska högskola, Malmö universitet och Köpenhamns utbildningsmöjligheter och arbetsmarknad. Det är i dag inte lätt att säga om folk kommer att pendla åt det ena eller det andra hållet. Jag är övertygad om att pendlingen kommer att gå både från Köpenhamn till Malmö och åt andra hållet. Det är det som är poängen med att vidga arbetsmarknaden. Var och en har större valmöjligheter, och vi har större avknoppningsmöjligheter i spetsindustrin. Det är också detta som skapar tillväxt. Det är inte lätt att göra beräkningar på sådant, när man gör den typen av samhällekonomiska bedömningar som bl.a. Kommunikationskommittén har varit skyldiga att göra. Inte desto mindre är dessa visioner oerhört viktiga för utvecklingen, även om de inte är beräkningsbara. Jag kan ta exemplet med tunnelbanan, eftersom Kerstin Warnerbring ju litet föraktfullt sade att detta blir Malmös tunnelbana. Om inte några personer hade haft visionen att starta tunnelbanebygget i Stockholm är jag inte säker på att vi hade haft en lika bra utveckling av kollektivtrafiken som vi har i Stockholmsområdet i dag - trots de brister som finns. Där har vi en mycket hög andel kollektivtrafikresenärer. Jag återkommer till den delen senare.
Fru talman! Jag kan bara konstatera att det inte har gjorts några som helst analyser av detta projekt, vare sig samhällsekonomiska analyser eller miljökonsekvensbeskrivningar. Trafiksituationen i framför allt sydvästra Skåne är så komplicerad att man borde ha tagit ett helhetsgrepp och gjort ordentliga analyser. Trafiksituationen påverkar ju dessutom trafiken och trafiklösningarna i hela Skåne. Med tanke på att det två länen nu skall slås ihop hade det varit klädsamt om man i de samhällsekonomiska analyser - som för övrigt inte ens har blivit gjorda - hade tagit hänsyn till att även infrastrukuren mellan de två länen måste fungera, alltså i öst-västlig riktning. Jag kallade det för tunnelbana, och det står jag för. Malmö har inte tillräckligt befolkningsunderlag för den här typen av högriskprojekt. Det är en helt annan sak med Stockholm. Eftersom jag inte har fått svar på två av mina viktigaste frågor har regeringen i detta ärende kört över Regeringen upprepar sin handläggning av Öresundsbron: Först fattar man principbeslut, sedan miljöprövar man. Miljöprövningar skall göras enligt EU direktiv och enligt Sveriges naturresurslag. Det är inte gjort. Den prövning som kommer senare, enligt lagen om järnvägs byggande, är på ett helt annat plan än den miljökonsekvensbeskrivning jag talar om. Allt detta sker bara för att man skall förse Malmö med en lokal tunnelbana. Fru talman! Jag skulle vilja påstå att det är sådant som bidrar till människors minskade förtroende för politiker och framför allt för demokratin. Alldeles för många människor är överkörda i detta ärende.
Fru talman! När jag debatterar med Kerstin Warnerbring tycker jag, med förlov sagt, att detta verkar litet som den obotfärdiges förhinder. Det borde ha tagits ett helhetsgrepp; det hade varit klädsamt, sade Kerstin Warnerbring. Ja, när beslutet om Öresundsbron fattades hade det varit klädsamt. Jag måste erkänna att det gjordes ett försök. Men det försöket, som innebar att man gav Bengt Dennis ett utredningsuppdrag, misslyckades därför att förutsättningarna att komma fram vid det tillfället var alldeles för tunna.

Men det har tagit tid, och det beklagar jag. Jag må säga att det hade varit klädsamt om detta hade gått att lösa 1994, men jag är åtminstone glad att vi i den här regeringen har haft så mycket politiskt mod att vi nu har kunnat åstadkomma detta.

Fru talman! Per Bill har frågat mig om regeringen avser ge andra företag som kritiserats av Konkurrensverket samma stöd som Posten erhållit. Bakgrunden till frågan är att Posten, trots att Konkurrensverket avslagit en ansökan om ett ickeingripandebesked enligt konkurrenslagen, beslutat att införa ett nytt prisdifferenssystem i några regioner. I regeringens proposition med förslag till ändringar i postlagen har regeringen uttalat att Posten skall bedriva sin verksamhet enligt de krav som ställs på ett dominerande företag, och att postkoncernen vid sitt bemötande av konkurrens på marknaden bör lägga stor vikt vid att bedriva sin verksamhet på ett sätt som motsvarar högt ställda krav på etik och moral. Regeringen har därmed klargjort att Posten i förekommande fall skall bli föremål för samma konkurrensrättsliga prövning som andra dominerande företag. Jag har informerats om att det av Konkurrensverkets beslut framgår att prisdifferentiering är möjlig, men att verket inte ansett det möjligt att just nu ge ett sådant generellt förhandsbesked som ett ickeingripandebesked innebär. Därför beslutade Posten att genomföra det föreslagna systemet för prisdifferentiering. Samtidigt har Konkurrensverkets beslut överklagats av Posten. Den konkurrensrättsliga prövningen avgörs i detta fall liksom i alla andra fall ytterst av Marknadsdomstolen, och den är inte en fråga för regeringen. Svaret på frågan är alltså att regeringen inte särbehandlar Posten i förhållande till andra dominerande aktörer. Det av Per Bill åberopade uttalandet skall ses mot bakgrund av vad regeringen, bl.a. i förslaget till ny postlag, allmänt uttalat om postmarknaden och där frågan om en rikstäckande service är en viktig regionalpolitisk fråga.

Fru talman! Jag beklagar att jag inte har svarat på frågor som Per Bill inte har ställt. Jag har däremot försökt svara på den fråga han har ställt. Jag vill kommentera några saker. Den första är frågan om konkurrens. Konkurrens är ett medel, ett mycket viktigt verktyg, för att nå välfärdspolitiska mål - att åstadkomma snabbare och högre tillväxt och därmed också större välfärd. Den socialdemokratiska rörelsen är en konsumentrörelse. Den har sitt ursprung i fackföreningar, konsumentkooperationer och ett socialdemokratiskt parti. Den är en reaktion på monopol under industrisamhällets uppbyggnad. Socialdemokratin har alltså verkligen sina rötter i konsumentsamhället som bygger på konkurrens. Fattiga arbetare fick själva bygga alternativ till de starka producentmonopolen för att den vägen åstadkomma tillväxt och välfärd. Någon rörelse som har starkare förankring i just konsumentintresset, och som i högre grad sett konkurrensen som verktyg för att åstadkomma bättre välstånd för dem den representerar finns nog inte. Socialdemokratin har en oerhört stark historia på detta område. Moderaternas historia finns faktiskt i högre grad i producentmonopolens perspektiv. Den andra frågan tycker jag att jag utförligt besvarade i interpellationssvaret. De statliga bolag som har en dominerande ställning på marknaden skall inte särbehandlas på något sätt. Konkurrenslagen gäller för dem som för alla andra. Däremot tycker jag att det är rätt naturligt att dessa stora dominerande företag faktiskt prövas oftare än företag med en liten andel av marknaden. Det är naturligt att man oftare går till Konkurrensverket för att pröva om de stora företagen handlar rätt. Jag tror att det kommit ett fyrtiotal ärenden som gäller Posten till Konkurrensverket. Av dessa har ett tiotal på något sätt lett till åtgärd. Per Bill gillar rubriker och använder formulering fällande dom. Det har inte alls blivit fällande dom i dessa 8-10 fall, utan det har handlat om ett antal justeringar. Jag tycker att det är bra att aktörerna på marknaden försöker sätta konkurrenslagen i praktisk funktion genom att pröva var gränserna går och att också Konkurrensverket agerar på ett sådant sätt att de också prövar gränserna. Det är ju ganska viktigt att de också är tuffa i sin hantering. Slutligen kommer de tillsammans med Marknadsdomstolen att fastställa någon form av praxis som ett resultat av den lagstiftning som riksdagen har tagit ställning till. Sedan kom en tredje fråga om att det finns socialdemokrater i Postens ledning och att det skulle föranleda någon särskild åtgärd från min sida.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

Fru talman! Först vill jag säga att jag anser att den konkurrenslagstiftning som har genomförts är en bra lagstiftning. Den stöddes ju också av den dåvarande borgerliga regeringen och den socialdemokratiska oppositionen. Det finns egentligen ingenting att träta om där. Jag tycker också att en utveckling mot en avreglering av de stora systemen är bra. Den påbörjades ju av den förra socialdemokratiska regeringen fram till 1991. Det var också i huvudsak bra. Men det fanns några områden som man ägnade för litet tid åt i tankearbetet. Det var att klara de sociala och regionalpolitiska målen. Nu görs en utvärdering av detta dels av Lars Eric Ericsson, landshövdingen i Gävle, dels av Konkurrensverket som tittar på detta inom ett antal områden. Jag vill inte riktigt - som Per Bill - underskatta konsekvensen av avregleringen när det gäller de sociala och regionalpolitiska målen. Det är uppenbart att avregleringen av flyget har lett till besvärande konsekvenser för t.ex. Norrlands inland. Det råder inget tvivel om att det kan komma att innebära problem för landsbygd och glesbygd när vi får en väl fungerande marknad också inom postdistributionen. Jag skulle önska att Per Bill och moderaterna var lika intresserade av att klara de regionala och sociala målen som man är av att åstadkomma konkurrens. Jag vill också vara självkritisk och säga att jag anser att vi också borde ha ägnat litet mer tid åt att fundera över hur vi klarar de sociala och regionala målen när vi öppnar de här systemen för konkurrens. Vi ägnade för litet tid åt det.

Fru talman! Jag vill bara understryka att det är viktigt att man då också är beredd till handling. Den typen av system kräver ju också en finansiering via statsbudgeten på något sätt. Det har ju inte varit moderaternas bästa gren att föreslå avgifter och skatter för att sedan finansiera sociala och regionalt angelägna uppgifter. Jag hoppas att det Per Bill nu säger också är konsistent den dagen detta inträffar.

Herr talman! Peter Eriksson har frågat mig om jag är beredd att verka för att jämna ut skillnaden i skattebelastning mellan nya och äldre dieselbilar, eftersom skillnaden inte återspeglar den miljöbelastning som fordonen orsakar. I samband med att kilometerskatten slopades och ersattes med en särskild skatt på dieselolja höjdes fordonsskatten för dieseldrivna personbilar. En övergång från kilometerskatt till dieseloljeskatt innebar nämligen vissa förskjutningar i skattebelastningen mellan dieselbilar och bensinbilar till dieselbilarnas förmån. För att upprätthålla principen att den samlade beskattningen av bensin respektive dieselbilar bör vara lika hög krävdes en femdubbling av fordonsskatten för dieseldrivna personbilar. För dieseldrivna personbilar med årsmodellsbeteckning 1993 eller äldre fördubblades dock endast fordonsskatten. Motivet till detta var att det ansågs oskäligt att femdubbla fordonsskatten för de fordonsägare som investerat i dieseldrivna personbilar under de förutsättningar som gällde enligt det tidigare skattesystemet. Detta är bakgrunden till att fordonsskatten för nya dieselbilar är högre än för äldre dieselbilar. För att stimulera nybilsförsäljningen har försäljningsskatten på personbilar i miljöklass 1 och 2 slopats och ersatts med höjd fordonsskatt för personbilar med 50 %. För dieselbilar av årsmodell 1994 eller senare begränsades dock höjningen av fordonsskatten till 15 %, vilket innebar att skillnaden i skattebelastning mellan nya och äldre dieselbilar jämnades ut något. Regeringen har tillkallat en särskild utredare med uppgift att göra en översyn av vägtrafikens samlade beskattning. Översynen skall koncentreras till vad som är den lämpligaste avvägningen mellan försäljningsskatt, fordonsskatt, energi och koldioxidskatt i syfte att förbättra den samlade styreffekten med avseende på trafiksäkerhet och miljö. I det sammanhanget kommer även skattebelastningen på nya respektive äldre dieselbilar att prövas. Jag är därför för närvarande inte beredd att ta ställning till om det från miljösynpunkt är motiverat att förändra skattereglerna för dieselbilar.
Herr talman! Skatteministerns svar handlar mest om historien, hur det kommer sig att vi har den här väldiga skillnaden mellan fordonsbeskattningen på nya dieselbilar och äldre. Det var därmed inte någon större nyhet. Jag skall försöka formulera om frågan, så kanske skatteministern är mer intresserad av att tala om hur han ser på den här saken. Anser skatteministern att vi bör ha ett skattesystem som styr så, att de bilar som förorenar mest åtminstone inte skall ha den lägsta beskattningen utan helst bör ha en beskattning som är lika hög som eller helst högre än de bilar som förorenar mindre? Kan ministern kanske ge ett svar på den frågan?
Herr talman! Jag tycker att det var viktigt att beskriva historien för att visa på varför det är på det här sättet. Jag vet inte om Peter Eriksson var ledamot av Sveriges riksdag när beslutet fattades, men det beslutet är ändå orsaken till att vi på dieselbilar har en fordonsskatt som ur miljösynpunkt inte verkar riktigt korrekt. Jag tycker precis som Peter Eriksson att det finns skäl att fundera över det här, och därför har nu den utredning som jag nämnde fått i uppdrag av regeringen att se över den samlade beskattningen för vägtrafiken och också den här typen av fordonsbeskattning. Jag anser att skattesystemet skall vara ett av de medel vi använder för att fortsätta omvandlingen mot ett ekologiskt uthålligt samhälle, och då är det viktigt att man ser över också den här beskattningen.
Herr talman! Miljöpartiets inställning i de här frågorna är att vi helst vill att beskattningen läggs över mer och mer på den rörliga delen, alltså på drivmedlet, och att den mindre läggs på den fasta sidan i form av exempelvis fordonsbeskattning. Ur miljösynpunkt tror jag att det vore en fördel att ha en sådan ordning. Jag förstår att omläggningen för några år sedan har gett de här sneda styreffekterna. Jag får väl hoppas att skatteministern följer upp den här frågan och ser det som viktigt att skattesystemet inte blir snedvridande ur miljösynpunkt. Det är viktigt att se till att vi inte får en stor och gammal bilpark som skitar ned mycket och som inte beskattas utan att vi i stället får till stånd en omställning, så att de nya bilar som har en väldigt låg miljöbelastning åtminstone premieras på något sätt. Tidigare var det så att just dieselbilar generellt innebar större miljöproblem än bensindrivna bilar, men de nya dieselbilarna har ju i stor utsträckning en väldigt låg belastning, framför allt därför att de är så energieffektiva. Det finns enligt Konsumentverkets beräkningar stora, nya dieselbilar, som inte drar mer än 4 dl per mil. Att framställa diesel är ju faktiskt också mindre energikrävande än att framställa bensin. Den negativa syn som vi tidigare generellt har haft på diesel är alltså inte rimlig längre, och därför kanske man bör ha ett annat perspektiv.

Fru talman! Efter två år står det klart för alla: Socialdemokraterna klarar inte kampen för jobben. Inför valet 1994 lovade partiet att på ett år pressa tillbaka arbetslösheten under 5 %. Nu vet vi hur det gick. I dag är arbetslösheten t.o.m. högre än vad den var när Socialdemokraterna tog makten 1994. En god utveckling mot flera jobb har brutits. Antalet långtidsinskrivna arbetslösa har aldrig varit så stort som i dag. Därför buar Sverige åt regeringen. Man buar åt Winberg. Man buar åt Persson. 90 % av svenska folket tror inte att ni klarar att halvera den öppna arbetslösheten till sekelskiftet, som ni lovar i dag. Mer än två tredjedelar tror inte ens att ni själva tror det. Varför skulle egentligen någon enda människa tro Socialdemokraterna nu, när ni nyss svikit? Löftena kan inte längre skyla tomheten på förmåga. I budgeten för nästa år finns i praktiken bekräftelsen. Där står det - svart på vitt - att sveket väntar runt hörnet. Den öppna arbetslösheten kommer inte att halveras om tre år, än mindre den totala arbetslösheten. Persson, Åsbrink, Winberg och resten av regeringen tillhör därmed de 90 % av svenska folket som tror att Socialdemokraterna kommer att misslyckas igen. Det enda som skiljer er från de två tredjedelar som också tror att t.o.m. ni själva givit upp är att ni vet att detta är sant. Att det går så illa beror inte på att det saknas möjligheter att göra jobben fler. Riksdagen är full av förslag som skulle kunna göra nytta. Problemet är just att regeringen av alla inte förstår varför jobb kommer till och varför jobb försvinner. När ni någon gång förstår - ty också en blind höna hittar ju ibland ett guldkorn - får ni inte för LO. Skatterna är för höga, regleringarna för många, det privata för litet och det offentliga för stort för att Sverige skall kunna växa. Så enkelt är det, men ändå så svårt att förstå för Margareta Winberg och hennes kamrater. Därför blir företagen, de enda som kan sätta Sverige i arbete, för få och för små. En regering som menar allvar med talet om att bekämpa arbetslösheten gör också någonting åt det som alla vet är arbetslöshetens orsaker, men inte Socialdemokraterna. Hundratusentals människor går utan jobb i onödan därför att regeringen ingenting gör eller gör fel. Socialdemokraterna förtjänar de arbetslösas burop. Innerst inne måste också ni veta hur rätt de har som anklagar er, inte i första hand för att arbetslöshetsersättningen är låg utan för att de riktiga jobben inte blir fler. Att spärra nya jobb och skära ned stödet till de arbetslösa är att göra människor fattiga två gånger om. Fru talman! Regeringen berömmer sig ofta över att ha ordnat en förstärkning av statsfinanserna. Det låter sig sägas. Det är bara det, att det gjorts på ett sätt som drar undan mattan för den växt som Sverige behöver och de arbetslösa inte kan klara sig utan. En barnunge kan få in mera pengar till staten genom att, som Socialdemokraterna, höja skatten på arbete och på företagande. Men när arbetet blir dyrare är det färre som får jobba. Det är detta som Sverige i dag drabbas av. Socialdemokraterna har förvärrat krisen genom att hushålla för litet och höja skatten för mycket. Förra veckans helomvändning - plötsligt är det kommuner och landsting, och inte företagen, som skall ordna jobben - kommer att göra ont värre, även om det säkert känns som balsam på öppna statsrådssår för stunden. Långsiktig trygghet försakas för kortsiktig vänlighets skull. Moderaterna erbjuder inte en politik för högre bidrag, men väl en politik som leder till att jobben blir fler. Förslagen står också till regeringens förfogande. Det är bara att ta för sig. Då får flera råda att anställa. Lägre skatter på låga inkomster skall främja en lönebildning som släpper in inte minst unga på arbetsmarknaden. Tjänstebeskattningen pressas tillbaka för att stimulera nya jobb snabbt. Avvecklingen av kärnkraften avbryts för att säkra företagens tillgång på elektrisk ström. Att främja företagandet görs till politikens huvuduppgift. Skolan, den högre utbildningen och forskningen förstärks. Socialdemokraternas vendetta mot den mest avancerade forskningen stoppas omedelbart. Sverige kan och skall bli ett av världens främsta kunskapsländer. Arbetsmarknaden utvecklas i en mer personlig riktning. Avtalen görs individuella. Det utgående industrisamhällets arbetsrätt förnyas för att passa in i den mera rörliga framtiden. Krav införs på facklig medlemsomröstning före konflikt. Arbetsrätten får inte stå i vägen för nyanställningar. Arbetsmarknadspolitiken görs effektiv. Unga arbetslösa erbjuds en modern lärlingsutbildning. Fru talman! Det är detta och en hel del till som Sverige måste göra och göra nu. Många av våra föräldrar kan berätta om 30-talets elände och om vad som händer när missgreppen blir regel när krisen skenar. Det är vår skyldighet att säkerställa att våra barn inte skall behöva tala om sitt 90-tal med samma minnen. Det som behöver göras är uppenbart för alla som vill se. Är inte Persson, Åsbrink och Winberg kapabla till detta bör de lämna över till någon annan. Tiden håller bokstavligen på att ta slut.

Fru talman! Arbetslösheten är vår tids största gissel. Den är en plåga för människorna, ekonomin och samhället. Men den som försöker påstå att dagens arbetslöshet har skapats de senaste dagarna talar mot bättre vetande. Arbetslösheten är en följd av mångåriga strukturfel i ekonomin, uteblivna småföretagssatsningar och investeringar. Men den är också ett resultat av ökad produktivitet, fler som arbetar övertid och minskad sjukfrånvaro. Utbudet av arbetskraft har ökat, men det tycks många glömma bort. Det är inte bara ett enda beslut som avskaffar arbetslösheten, utan en serie av åtgärder. Grundläggande för att pressa tillbaka arbetslösheten är att saneringen av statens finanser fullföljs. Det behövs låga räntor, låg inflation, minskat lånebehov, balans i budgeten och tillväxt. Nu har räntorna sjunkit. Det underlättar investeringar i bostäder och företag. Framtidstron ökar. Hushållen vågar börja konsumera. De vågar köpa den nya köksinredningen, den nya soffgruppen eller bygga om huset. Det skapar i sin tur jobb runt om i landet. Ångsågen i Luleå får sälja mer byggmaterial och tjänstesektorn kan expandera. I dag uppträder många debattörer som om det inte finns ett samband mellan obalansen i statens finanser och läget på arbetsmarknaden. Högst ropar också de som inte på en enda punkt bidragit till den politiska och ekonomiska stabilitet som är avgörande för att få Sverige på rätt köl. Den 12 juli beslutade riksdagen om ett omfattande jobbpaket. Vid årsskiftet sänks arbetsgivaravgifterna, framför allt med inriktning på småföretagen. Dubbelbeskattningen lindras. Arbetsmarknadspolitiken decentraliseras, men det är viktigt att arbetsförmedlingsnämnderna får mer makt och resurser att agera lokalt. Arbetsrätten reformeras. Det blir lättare att anställa folk. För jordbruket och livsmedelsindustrin innebär investeringsstödet och ett ökat miljöstöd förbättrade sysselsättningsmöjligheter. Senast i raden av åtgärder är 3 miljarder kronor extra till kommuner och landsting för att värna jobben i sjukvården, äldreomsorgen och skolan. Och mitt besked är att kommunerna kommer att få behålla dessa 3 miljarder kronor. Alla vet att behoven av vård och äldreomsorg kräver mer personal, inte mindre.

Fru talman! "Det finns en folklig vrede mot regeringens politik. Människor känner vanmakt. Ni skär i kommuner och landsting och kastar ut människor i arbetslöshet. Ni kör landet i botten." Det är hårda ord. Margareta Winberg kan inte ta illa upp, därför att orden är hennes egna. De är hämtade från riksdagsprotokoll från åren 1993 och 1994. Om de var berättigade då är de berättigade nu. Arbetslösheten nu är ungefär lika hög som den var då. Skillnaden är att vi då fortfarande plågades av den djupaste lågkonjunkturen sedan 1930-talet. Nu har vi flera år av hygglig konjunktur bakom oss. Socialdemokraternas oppositionspolitik var oförsonlig. Man kan säga att den följde upp en tradition som skapades av Olof Palme, som i oktober 1980 yrkade på misstroendeförklaring mot Thorbjörn Fälldin, för att den borgerliga regeringen givit upp kampen för full sysselsättning, som det hette. Då var 99 000 människor öppet arbetslösa. Motsvarande siffra i dag är 359 000 människor. Om misstroendet var berättigat då, varför är det inte berättigat nu? Problemet växer. Nu är 18 000 fler människor arbetslösa än för ett år sedan, då Ingvar Carlsson stod i den här talarstolen och sade det som vi sedan har hört så många gånger, att nu är budgetkrisen löst och nu skall vi pressa tillbaka arbetslösheten tiondel för tiondel. Jag invänder egentligen inte mot de hårda ord som Margareta Winberg använde, därför att hårda ord kan man självklart ta till när man talar om ett stort missförhållande. Men felet var ju att de orden inte stod för en politik som var möjlig att förverkliga i regeringsställning. Det är några ord som återkommer i Margareta Winbergs inlägg under de här åren, och det är att den borgerliga regeringen "prioriterar prisstabilitet framför kampen mot full sysselsättning". Det är klart att många av dem som hörde det måste ha trott att det fanns en bekvämare lösning än detta sparande och gnetande som den borgerliga regeringen höll på med. Men nu vet vi ju att den nya socialdemokratiska regeringen, som Margareta Winberg deltar i med liv och lust, i den delen fullföljer exakt samma politik som den borgerliga regeringen förde. Jag har velat säga det här därför att jag tror att det finns ett mycket klart samband mellan det man står för i opposition och det man sedan kan förverkliga i regeringsställning. Ert dilemma är att de löften ni bryter ökar politikerföraktet men att de löften ni inte bryter ökar arbetslösheten. Vi har valt en annan uppläggning av vår oppositionspolitik. Vi har också fått kritik för att oppositionen ligger för lågt och för att vi är för snälla. Men för oss är det viktigt att det vi säger i opposition skall vi kunna stå för och förverkliga i regeringsställning. Det gör naturligtvis utrymmet för rundhänta löften och populism mycket litet. Vi tror att det bästa vi kan göra för att lösa Sveriges problem är att envetet bilda opinion för det vi tror på och stå för det, och hela tiden se till att det ligger yrkanden här i riksdagen om regeringen kommer fram till att den vill lägga om kurs. Vilken är då vår lösning på arbetslöshetskrisen? Ja, låt mig göra det mycket enkelt. Vi vill att Sverige skall upprepa det vi faktiskt gjorde åren 1994 och 1995. Mot slutet av regeringen Bildts period och i början av den socialdemokratiska regeringen, innan effekterna och återställarna hade börjat slå igenom, nådde Sverige en årlig tillväxt på 3,5 %, och 100 000 nya jobb skapades. Om vi bara kan upprepa det några år under slutet av 1990-talet har vi en helt annan och mycket bättre situation på arbetsmarknaden. Detta understryker den roll som arbetsmarknadsministern måste ha. Hon skall vara duktig på arbetsmarknadsutbildning och platsförmedling m.m., men framför allt skall hon vara opinionsbildare i regeringskretsen för att vi måste satsa på en politik för växt. Aftonbladet skrev häromdagen att det inte räcker med 2,5 % tillväxt, därför att produktiviteten ökar så att arbetslösheten då inte sjunker. Vi måste nå högre, och då krävs en helt annan politik. Då måste vi satsa på goda företagarvillkor. Det är bedrövligt att på torsdagen sitta här i kammaren när den förlängda sjuklöneperioden röstas igenom och sedan i helgen höra Anders Sundström säga på en småföretagarriksdag: Det här med sjuklöneperioden verkar vara ett problem, och det måste vi titta på. Vi kan inte ha en sådan företagarpolitik här i landet. Vi måste göra någonting åt energin. Det är mycket bekymmersamt att bara linje-3-partier nu tydligen skall få tala med regeringen om framtidens energipolitik. Vi måste våga tänka nytt och chansa. Släpp en del av era gamla fördomar! Om vi släpper loss hushållssektorn kan tusentals människor ha fått jobb inom något år. Vi har lärt oss av Göran Persson att den som häftar i skuld icke är fri. Men den som är arbetslös är inte heller fri. Därför måste vi ha en ny politik. Därför måste kursen läggas om.

Fru talman! Alla ni som lyssnar på läktaren, i radio och framför TV-apparaterna! Är det någon av er som egentligen tror att man kan få full sysselsättning om man har kvar 40 timmars arbetsvecka? Det tror man inte någon annanstans än i den här riksdagen, där man lever kvar i en gammal värld, där man på fullt allvar tror att man skall uppnå full sysselsättning med Vi har hört mängder med listor föredras över alla problem, som alla i Sverige känner till. Vi har också hört en mängd listor över detaljlösningar, hur man skall komma till rätta med de akuta problemen. Men jag tror inte att det är det som folk vill ha. Jag är fullständigt övertygad om att opinionsmätningarna visar rätt, att över 50 % av svenska folket vill att vi sänker arbetstiden, delar på jobben och inser att livet är så mycket mer än lönearbete. Det är nu vi har chansen. Det är nu vi har den fantastiska möjligheten att öka livskvaliteten. Det är nu vi har utbildad arbetskraft, allt från byggnadsarbetare till arkitekter, från duktiga sjukvårdsbiträden till läkare. Det är nu vi kan sänka arbetstiden och dela på jobben så att alla mår bättre. I själva verket är sänkt arbetstid nyckeln till det goda samhället på alla sätt, för individer som i dag är arbetslösa och som får jobb, för alla dem, inte minst föräldrar till tonårsbarn, som behöver vara hemma mer är sänkt arbetstid en möjlighet. För samhället är sänkt arbetstid en möjlighet. Hur resonerar man i de energiförhandlingar vi deltar i? Jo, vi skall bygga upp energisystem som bygger på att alla skall gå upp samtidigt på morgonen, sätta på spisen och sätta på motorvärmaren. Hela energisystemet är uppbyggt bara för detta. Når vi så småningom fram till en sänkt arbetstid, med sex timmars arbetsdag, kommer en del att arbeta förmiddagar, andra eftermiddagar, och strukturerna i samhället kommer att användas effektivt och vettigt. Det är bra för samhället att sänka arbetstiden, det är bra för individerna och det är bra för ekonomin. Varför skall vi lägga ned pengar på nya Dennisleder, nya motorvägar kring Göteborg, när hela systemet bygger på att alla skall in till jobben vid samma tid, samma timme? Med sänkt arbetstid får vi en helt annan flexibilitet och kan utnyttja infrastrukturen, energisystemen och ekonomin på ett vettigt sätt. Det är nu vi har chansen, och det skapar jobb, många jobb. Genom att snabbt, i ett enda steg, sänka arbetstiden från 40 timmar till 35 timmar kan vi skapa minst Göteborg till 550 jobb i Bollnäs. Det handlar om jobben i kommunerna. Sänkt arbetstid leder till fler jobb. Jag uppmanar dem i denna kammare som hävdar motsatsen - alla från moderater till Margareta Winberg - att bevisa att det inte är så. Bevisa att sänkt arbetstid inte leder till fler jobb! Ta era egna kanslier som exempel. Om man sänker arbetstiden på Moderaternas kansli från åtta timmar till sex timmar, innebär det att ni måste anställa fler människor eller innebär det att ni gör lika mycket? I så fall arbetar ni väldigt ineffektivt på ert kansli. Sänkt arbetstid ger fler jobb. Det ger ökad livskvalitet, och det är bra för alla. I dag har vi världens möjlighet att ta det här steget mot det goda samhället. Argumenten mot sänkt arbetstid är väldigt konstiga. Om man sänker arbetstiden i arbetstidslagen från 40 timmar till 35 skulle det vara planekonomi, heter det - som om 40 timmar var marknadsekonomi och 35 var planekonomi. Självfallet är det inte på det sättet. Vad var i så fall 48 timmar? Var det någon annan sorts ekonomi? Man säger också att om vi sänker arbetstiden så delar vi på arbetslösheten. Det brukar vi höra från socialdemokrater. Delar på arbetslösheten! Det är ungefär som om det vore naturlag med 40 timmarsvecka, men så är det ju inte. Vi måste förstås anpassa normalarbetstiden till verkligheten. Och det finns ingen människa utanför det här rummet som på fullt allvar tror att man kan få full sysselsättning och behålla 40-timmarsveckan. Det finns inga sådana människor - mer än här, i den här kammaren, där jag tror att de flesta lever för litet i verkligheten. Ett annat argument är att vi nu när vi har ekonomisk kris måste jobba oss ur krisen. Men lika mycket arbete blir ju utfört! Finessen är att fler människor delar på jobbet. Sedan säger man att det blir för dyrt. Men i dag delar vi ju på pengarna mellan dem som arbetar och dem som inte arbetar. Är det då inte bättre för alla att vi delar på jobben direkt? Sänkt arbetstid är nyckeln till det goda samhället. Jag vill ha svar från samtliga partier: Varför accepterar ni inte sänkt arbetstid? Jag vill ha rejäla svar i dag. 50 % av svenska folket väntar på de här svaren, för 50 % av svenska folket vill att vi delar på jobben.

Fru talman! Förra veckan var enligt Arbetsmarknadsverkets statistik totalt 692 942 personer utan ordinarie arbete. Jämfört med samma vecka förra året har arbetslösheten ökat med 31 504 personer. I jämförelse med när regeringen Persson tillträdde är i dag ytterligare 44 106 personer öppet arbetslösa. Det finns en risk, fru talman, att siffrorna blir svårgripbara. Men om jag räknar upp de kommuner som statsråden i regeringen Persson kommer ifrån blir det mer påtagligt. Arbetslösheten i dag motsvarar hela invånarantalet i Katrineholm, Krokom, Norrköping, Piteå, Halmstad, Karlstad, Nacka, Järfälla, Sala, Täby, Solna och Nyköping. Tänk er alla invånare i dessa kommuner uppradade i arbetslöshetskön! Det är verkligheten, och den är ytterst dyster. Vad skall man då göra åt denna för landet och för de enskilda fullständigt förödande situation? Från Kristdemokraternas sida har vi presenterat ett batteri med förslag för tillväxt och företagande. Ett exempel är sänkt skatt för ROT-tjänster för att stimulera byggsektorn. Det handlar om reparationer, ombyggnad och tillbyggnad. Vi måste få fart på den sektorn. Fler exempel är att införa den danska modellen för enklare hushållstjänster, s.k. hjemmeservice, att behålla riskkapitalavdraget så att företagare kan satsa framåt, att rensa i byråkratin för småföretagande samt att ta bort den förtida momsinbetalningen för företagare. Vi har många fler förslag, som också har nämnts av andra debattörer. Ytterst handlar det dock om att skapa ett gynnsamt företagsklimat för att företagen skall växa och därmed anställa fler. Vi kristdemokrater har med över 14 miljarder totalfinansierat förslag för tillväxt och företagande, förslag som direkt skulle göra att arbetslöshetskön kunde börja betas av. Varför, arbetsmarknadsministern, skall vi vänta ytterligare och avvakta kommande förslag från regeringen? Det är ju nu problemen är så stora. Att företagen går bra är helt avgörande för om arbetslösheten skall kunna minska. Det är i den frågan som regeringen står tomhänt, eller - än värre - för en politik som är direkt skadlig för företagande och därmed för sysselsättningen. Fru talman! Det räcker definitivt inte att ha en arbetsmarknadspolitik som döljer dessa grundläggande brister. Arbetsmarknadspolitiken måste reformeras, och på ett par punkter har regeringen närmat sig kristdemokraternas förslag. Man talar om ett större kommunalt ansvar. Men då måste man gå hela vägen och inte stanna halvvägs. Det handlar om att få resurser, och det handlar om att göra regelverket enklare så att man tillsammans, på den lokala nivån, kan finna helhetslösningar. Sabbatsår har vi föreslagit under många års tid, och regeringen har nu väckt en tanke om friår. Det är regeringens variant på detta. Än så länge har vi dock inte sett förslaget här på riksdagens bord. Vi väntar med spänning på att det skall komma. Vi har också en rad ytterligare förslag på detta område. Sedan, fru talman, vill jag ta upp en sak som visar regeringens oförmåga att föra en samlad och sammanhållen politik, nämligen a-kassan. Regeringen har på två år varit inne och ändrat regelsystemet hela åtta gånger. Från Kristdemokraternas sida har vi avvisat de senaste förslagen till förändringar i avvaktan på att vi skulle kunna ta ett helhetsgrepp när utredningen om arbetslöshetsförsäkringen var klar, vilket den blev nu i dagarna. Det måste vara den vettiga vägen att gå. Nu verkar det som om regeringen och Centern tänkt om och vill följa det här förslaget. Jag hoppas att vi kan få ett tydligt besked om det i dag från arbetsmarknadsministern. Ett annat exempel på något man kan kalla tricksande från regeringens och Centerns sida är kommunpengarna, där man räknar på en högre prognos i penningutfall än vad Riksrevisionsverket gör. Det här kan man säga är en tillfällig lösning. Från vår sida har vi föreslagit ett tillskott på 6,5 miljarder till kommuner och landsting för att säkra sysselsättningen inom vårdoch omsorgssektorn. Regeringen skriver själv i sin finansplan att man räknar med att 30 000 jobb kommer att försvinna från kommuner och landsting i år och nästa år. Så får det inte gå till! Nu gäller det att satsa där, så att vi kan behålla den här personalen och så att inte fler blir arbetslösa. Det handlar alltså om ett stadigt tillskott och inga tillfällighetslösningar. Avslutningsvis, fru talman, hörde jag i måndags statsministern formulera sig så här: En regering kan inte låta sig jagas från hörn till hörn, för då är den snart förbrukad. När man fått åse Socialdemokraternas hantering av näringspolitiken, arbetsmarknadsfrågorna och inte minst a-kassan kan man lätt konstatera att det här handlar om att både jaga och jagas från hörn till hörn utan att på något sätt ha en färdriktning klar för sig. Frågan är om vi inte nu är vid den tidpunkt då den här politiken, med statsministerns egna ord, kan sägas vara förbrukad.

Fru talman! Kära lyssnare och tittare! Arbetslösheten finns snart sagt i varje familj i Sverige. Den skapar fattigdom och missmod. Den slår mot relationer, och den hotar på sikt vår demokrati. Birgitta, som är 43 år och arbetslös, lyssnar på den här debatten i dag. Hon har varit arbetslös i fem år och vill inget hellre än att ha ett jobb. Hon och många andra står frågande inför den nya situation vårt land befinner sig i. Vart är vi på väg? Hur blir det för mig? Lyssnar, undrar Birgitta, någon på mig? För oss i den socialdemokratiska regeringen är det viktigaste i politiken nu att alla åter skall ha rätten till ett eget arbete. Det kan vi hävda efter två års regerande. Det kan vi hävda efter två år av oerhört tuffa besparingar och vissa skattehöjningar - två år av strävan att ta tillbaka makten över politiken. Vi var fast beslutna, när vi klev in i kanslihuset, att vi åter skulle bli herrar och damer i eget hus. Vi skulle, med en god ekonomi som grund, med kraft driva det som alltid har varit arbetarrörelsens viktigaste fråga: kampen för jobben. Steg för steg skulle vi gå mot målet: en halvering av den öppna arbetslösheten till år 2000. För två år sedan sade dysterkvistarna om saneringen av ekonomin: Det går aldrig. Men dysterkvistar och pessimister har aldrig förändrat världen. Det gick, och nu är vi där. De fick fel. Nu säger samma trista grupp om halveringen av arbetslösheten: Det går aldrig. Överge målet. Vi kommer att visa att de har fel. Vi kommer att visa att målet ligger inom räckhåll. Det är inte lätt, det är vi medvetna om, men vi skall dit. Vi skall stärka de arbetslösa så att möjligheten att ta ett jobb när den dagen kommer är större. Varje arbetslös skall få en egen handlingsplan. Genom praktik och utbildning undviker vi passivitet och höjer kompetensen. Vi vet vad passivitet gör med människor. Det beskriver Birgitta i sitt brev. Hon skriver att hon bara känner hopplöshet och uppgivenhet, som om hon ville försvinna ned i ett stort mörkt hål. Något annat är hon väl inte värd, skriver hon. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken syftar just till att motverka detta. En arbetslös skall också ha rätt att gå upp på morgonen och gå till något och att vara väntad och efterfrågad. Vi satsar på en aktiv arbetsmarknadspolitik. Moderaterna gör motsatsen. Moderaterna skär 21 miljarder under tre år på de arbetslösa och skapar därmed passivitet och utanförskap. Moderaterna nöjer sig med bidrag. Tycker Per Unckel att bidrag är en god grund för utveckling och framtida jobb? Birgitta och många andra arbetslösa har i dag 75 % i a-kassa. Det är litet pengar. Många har det svårt, och många är oroade. Jag kan berätta för Per Unckel hur många kvinnor har det, hur kvinnor beskriver för mig i brev och telefonsamtal hur de stänger av frysen för att minska på elräkningen, hur de äter kall mat för att minska på elräkningen och hur de klipper sönder sina strumpbyxor och parar ihop två hela strumpben för att kunna gå ut med hela strumpor. Det är för dessa människors skull som det är viktigt för oss att höja ersättningen till 80 %. Vi skall höja akassan, men ni moderater säger nej. Fru talman! Jobben skapas inte genom arbetsmarknadspolitiken. Det krävs en politik för företagande. Det krävs en vilja att forma framtidens samhälle och att styra mot det målet. I framtidens Sverige har vi gått från avloppssamhället till kretsloppssamhället. En miljard för att påbörja ombyggnaden och för att bygga om bostadsområden, hus, avlopp och kök satsades i somras. Det är en hörnsten i propositionen. Moderaterna säger nej. I framtidens Sverige har vi ett gynnsamt företagsklimat. Det allra viktigaste är räntan. På två år har räntegapet mot Tyskland minskat med hälften. Kom ihåg att den grupp som först fått lättnader när ekonomin börjat växa är småföretagarna. Per-Ola Eriksson har beskrivit våra insatser där. Allt detta har vi gjort för att jobben skall stimuleras. Men inte minst har vi också, trots denna sanering, lyckats bevara en god välfärd, och det är viktigt för företagandet. Så sent som i förra veckan slog 722 ledande företagsledare fast att Sverige är ett av de fyra länder i Europa där det är mest gynnsamt att driva företag. Det beror på livskvalitet, sjukvård, infrastruktur, god ekonomi och goda förhållanden på arbetsplatserna. Denna välfärdsmodell i Sverige säger Moderaterna nej till. I framtidens Sverige har vi världens bästa utbildning. Till detta bidrar den gigantiska utbildningssatsningen på 100 000 nya reguljära vuxenutbildningsplatser. Nu skall Birgitta och andra arbetslösa stå först i kön. Vi vet att framtiden kräver högre kompetens. Vi satsar på bredden och lämnar ingen efter oss. Vi vill inte ha det tudelade samhället med en lågavlönad tjänande klass. Alltför väl känner vi igen detta samhälle, både från historien och från världen runt omkring oss. Men Moderaterna säger nej. I framtidens Sverige har vi en modern arbetsmarknadspolitik med tydliga kommunala inslag. Det är en annan hörnsten i den proposition som Moderaterna också har sagt nej till. Till detta skall läggas beslutet från förra veckan att tillföra kommuner och landsting ytterligare 3 miljarder kronor. Vi slår därmed vakt om kvinnornas arbetsmarknad, kvinnorna vars arbetslöshet nu stiger snabbare än männens. Det är kvinnornas tur nu. Samtidigt ökar vi livskvaliteten för gamla och sjuka. Moderaterna väljer en annan väg. De skär ned 8 miljarder från kommunerna för att öka sysselsättningen. Hur ser den logiken ut, Per Unckel? Är det så att vi, för att klara sysselsättningen, måste börja med att avskeda 30 000, huvudsakligen kvinnor? Moderaterna vill sänka skatterna med 70 miljarder de närmaste åren. De har döpt om programmet från Den enda vägen till Den framkomliga vägen. Säg mig, Per Unckel: Hur många människor måste röjas bort för att vägen skall bli framkomlig? Hur stora måste klyftorna bli? Hur långt är Per Unckel beredd att gå? Lars Leijonborg: När nu Folkpartiet har valt linje och åter har gått in i den nyliberala tron på att välfärd är skadligt för tillväxten, hur långt är ni beredda att följa moderaterna? Ni följer dem till hälften när det gäller skattesänkningar. Berätta hur långt ni vill driva det nyliberala experimentet. Kan vi ha kvar en a-kassa som ger ett gott skydd? Var skall ni skära? Vilka löneskillnader är ni beredda att acceptera? Fru talman! Skillnaden i svensk politik är i dag tydlig. Det gäller skattesänkningar eller bättre sjukvård, godtycke eller jämlikhet, patriarkat eller jämställdhet och låga löner eller hög kompetens. Vi socialdemokrater är övertygade om att en full sysselsättning måste kombineras med en god generell välfärd. Vi accepterar inte att Sverige skall konkurrera med låga löner, stora klyftor och otrygghet. Sverige skall klara arbetslösheten med hög kompetens, jämlikhet och jämställdhet, och, fru talman och kära lyssnare och tittare, det är det som är den stora utmaningen. Nu kan vi anta den. Statsfinanserna är under kontroll. Grunden är lagd.

Fru talman! Margareta Winberg har i ett hänseende alldeles rätt. Motsättningen är mycket tydlig. Men till skillnad från den motsättning som Margareta Winberg just skisserade är det nog en annan som är mera aktuell, nämligen motsättningen mellan dem som i praktiken förvaltar massarbetslösheten och dem som lägger förslag för att bryta den. Jag skall ge Margareta Winberg rätt i ett hänseende till, nämligen att moderater inte höjer bidrag. Men moderater lovar i gengäld de människor som i dag med Margareta Winbergs ord tvingas sitta och klippa sönder sina strumpbyxor ett värdigt, riktigt arbete att gå till på morgonen. Däri ligger skillnaden mellan Den här debatten hålls dagen efter det att vd:n i Sveriges i dag mest framgångsrika företag, nämligen Ericsson, meddelade att det inte blir fler jobb i Sverige, trots att företaget har en utmärkt framtidsuppgift och ett gott framtidsperspektiv. Hade jag hetat Margareta Winberg hade jag tagit den varningssignalen på blodigt allvar. När företag säger att de inte kan växa längre i Sverige borde varenda larmklocka ringa på varje rimligt ansvarsfull minister. Men så icke på I årets budgetproposition står det att regeringen själv medger att de förslag som man har lagt fram och som Margareta Winberg återigen har läst upp från talarstolen inte kommer att räcka för att ge de människor som i dag söker arbete en värdig möjlighet att utveckla sitt kunnande och sin självtillit. I dag presenterar Margareta Winberg inte ett enda förslag som kan ge dessa människor hopp om vad som skall komma att hända i stället. Margareta Winberg har några repliker kvar. Vad tänker regeringen göra, Margareta Winberg, inte för att höja bidrag men väl för att ge människor arbete? Vad säger ni till de företag som faktiskt inte längre klarar att expandera? Fru talman! Den här debatten hålls en vecka efter det att 55 människor i Vänersborg har fått beskedet att de nu får lämna företaget Vargön Alloys. Varför? Jo, de får lämna företaget därför att socialdemokraterna i denna riksdag har genomdrivit skattehöjningar som har raderat ut hela vinsten för företaget. Vad som händer i Vänersborg illustrerar två saker med brutal tydlighet: hur jobb slås ut när skatter höjs, och hur jobb kommer att slås ut om regeringen väljer att fullfölja den fullständigt vettlösa energipolitik som den nu har slagit in på. Det ger flera jobb att avveckla kärnkraften, lät Birger Schlaug antyda för en stund sedan. Ja, samma typ av jobb som när man bär vatten från ena sidan bryggan till den andra. Riktiga jobb får man när företag kan expandera därför att de är lönsamma och kan sälja sina produkter. I Vänersborg meddelade det socialdemokratiska kommunalrådet för ett par dagar sedan följande om sin tilltro till den politik som Margareta Winberg signerar: Det är ett ansvarslöst politiskt beslut bakom det här läget. När man höjer produktionsskatten på el känns det som om samhället skakar i sina grundvalar. Regeringens agerande är kriminellt. Det är inte jag som säger detta. Det är en partikamrat till Margareta Winberg som på detta sätt illustrerar vad som händer när man stryper den elektriska strömmen till företagen och höjer skatten på arbete. Margareta Winberg! Kom tillbaka upp i talarstolen och tala om vad ni tänker göra för att skapa riktiga, utvecklingskraftiga jobb i företagen.

Fru talman! När jag lyssnar på den här debatten får jag ett bestämt intryck av att många har mycket kort minne. För drygt 18 månader sedan stod Sverige inför en allvarlig ekonomisk kris, som kunde ha blivit långt värre än den finanskris som Sverige upplevde hösten 1992. För 18 månader sedan var omvärldens förtroende för Sverige brutet. Räntorna steg, och kronan försvagades. Då blev det nödvändigt att lägga om kursen för att sanera ekonomin och skapa förutsättningar för en offensiv närings och arbetsmarknadspolitik. Det var då regeringen vände sig till Centerpartiet. Sedan april i fjol har räntorna kunnat sänkas. Det underlättar investeringar i företagen. Det ger alla hushåll som har lån mer pengar i plånboken. När räntorna faller ökar utrymmet för konsumtion. Det leder i sin tur till att nya jobb kan skapas i handeln, i tjänstesektorn, i alla småföretag runt om i landet. Många hushåll har genom räntesänkningar fått upp till 1 500 kr mer kvar i plånboken per månad. Och kom ihåg vad räntesänkningar betyder för arbetslösa som har lån för hus, hem och bil! Sunda statsfinanser är en första förutsättning för att vi skall få resurser för att bekämpa arbetslösheten, för att sänka skatter i företag, för att sänka arbetsgivaravgifterna och för att satsa på investeringar. Med lägre räntor kan vi skapa en investeringsledd tillväxt, och det är det som måste utgöra riktmärket för vår näringspolitik och vår ekonomiska politik. De lägre arbetsgivaravgifter som kommer att införas från årsskiftet kommer att vara ett viktigt bidrag för att främja småföretagssektorn. Den lägre dubbelbeskattningen är också ett viktigt instrument för att främja riskkapitalförsörjningen till småföretag - det är den typen av företag som i första hand måste utvecklas. Det är också genom en investeringsledd politik, en politik för företagande, som vi kan skapa nya jobb inom nya sektorer. Det handlar inte bara om kortsiktiga åtgärder. Det är långsiktiga investeringar för framtiden. Vi har här i kammaren också fattat beslut om en kraftfull satsning på utbildning, både i det reguljära utbildningssystemet och i högskolan. Alla dessa åtgärder syftar till att vi skall skaffa oss kompetens till att möta framtiden och även få kompetens att bemästra arbetsmarknadssituationen. Dan Ericsson kallade det för att tricksa att Centern och regeringen har sett till att kommunerna får råd att behålla kvinnor och män som arbetar i sjukvården, äldreomsorgen och skolan. Med vårt initiativ ser vi till att vi räddar jobb. Tala då inte med förakt om den åtgärden! Tala inte om att tricksa! Jag vill fråga Dan Ericsson och Kristdemokraterna om de tar avstånd från åtgärden att värna kvinnors jobb i vården, från möjligheterna att värna tryggheten för den gamle och den sjuka. Var det fel? Tar ni avstånd från en sådan åtgärd? I så fall är det också ett viktigt besked. Fru talman! Per Unckel är skyldig mig ett svar på frågan varför moderaterna inte värnar om kvinnors jobb i offentlig sektor utan i stället talar med förakt om den typen av arbete. Det är viktigt att vi inte ställer grupper och branscher mot varandra utan att det här landet och den här riksdagen kan samla sig till ett samarbete för gemensamma tag för Sveriges och de arbetslösas bästa.

Fru talman! Margareta Winberg ställde en fråga till mig om vår välfärdspolitik. Det är mycket lätt att svara på den. Bl.a. frågade hon: Blir a-kassan kvar i Folkpartiets Sverige? Det är en häpnadsväckande fråga. Folkpartiet har arbetat sedan 1960-talet för en allmän, obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. I slutet av den borgerliga regeringsperioden nådde vi ända fram och fick faktiskt en allmän arbetslöshetsförsäkring, men den har ju Margareta Winberg och majoriteten här i kammaren avskaffat. Varför då ställa frågan till oss om a-kassan blir kvar i Folkpartiets Sverige? Det är ju i ert Sverige som den har avskaffats för åtskilliga människor. Jag har också sett att utländska företag i en enkätundersökning svarat att Sverige är ett bra investeringsland. Men här är ändå verkligheten viktigare, och den är ju att Sverige faktiskt har gjort sämre ifrån sig än många andra europeiska länder de senaste åren. För ett par år sedan, när Margareta Winberg fällde de hårda ord jag tidigare citerade, låg Sverige trots allt bättre till i arbetslöshet än många andra europeiska länder, men nu har vi halkat ned. Vi ligger t.ex. sämre till än England, vilket vi inte gjorde för ett par år sedan. Precis som Per Unckel tycker jag att det är viktigare att lyssna på svenska företag, t.ex. de varningsord vi hörde i går från Ericssons. Sanningen är att vi har halkat ned och att investeringarna ligger på alldeles för låg nivå för att vi skall klara en hög tillväxt. Vi har hört uppgifterna om räntegap och annat många gånger, Per-Ola Eriksson. Men tyvärr är sanningen den, Per-Ola Eriksson, att antalet arbetslösa nu är högre och antalet sysselsatta lägre än när samarbetet mellan Centern och Socialdemokraterna började. Margareta Winberg talade med stora ord om systemskifte och liknande. Jag skulle gärna vilja föra ned debatten på en litet mer praktisk nivå. Jag vill lyfta på hatten för att Margareta Winberg svalde prestigen och invigde en privat arbetsförmedling för några veckor sedan. Det var bra. Men i det tal som Margareta Winberg höll då måste hon erkänna att regeringen faktiskt har tillsatt en utredare som skall utreda om privata arbetsförmedlingar över huvud taget skall finnas. Strunta i det storslagna om systemskifte och sådant. Vore det inte i all enkelhet en mycket viktig symbolåtgärd, en gest, att entlediga Björn Rosengren från detta uppdrag så att människor som jobbar i uthyrningsföretag, på den privata arbetsförmedlingen och de som funderar att ge sig in i den branschen skulle kunna få känna att detta är någonting som samhället välkomnar? I själva verket skall det ske ytterligare regleringar. Jag talar för avreglering, men i verkligheten är nya regleringar på gång. T.ex. har Arbetstidskommittén föreslagit en ny reglering i arbetsrätten, att man i högre grad skall förbjuda övertid. Det är att gå i helt fel riktning. Det skulle vara mycket välgörande om regeringen sade: Nu går vi motsatt väg. Vi avstår i stället från regleringar. Jag tror att man skall vara mycket skeptisk till politiker som säger sig veta hur människor skall leva det goda livet, Birger Schlaug. Det kan bara människor avgöra individuellt. Jag skulle gärna vilja fråga Birger Schlaug: Skall det bli tillåtet i Birger Schlaugs samhälle att jobba åtta timmar om dagen, eller skall det bli förbjudet? Om man gör det, skall man då har rätt till övertidsersättning?

Fru talman! Ni som lyssnar vid radioapparaterna och TV-apparaterna! 50 % av svenska folket vill sänka arbetstiden och dela på jobben. Jag har här ställt frågor till företrädarna för de politiska partierna. Ingen förutom Vänsterpartiet har svarat på frågan. Det är lustigt. När en majoritet av Sveriges kvinnor och en majoritet av ungdomarna anser att det är en viktig fråga säger man ingenting i den här kammaren. Man duckar med de mest märkliga argument. Det finns ingen människa utanför den här salen som inbillar sig att man kan få full sysselsättning och ha kvar 40-timmarsveckan. Det finns inga sådana människor. Varför måste då majoriteten i denna kammare leva i den vanföreställningen? Vi måste anpassa arbetstiden till verkligheten. Det är bra för dem som får jobb. Det blir 200 000 jobb om vi sänker arbetstiden från 40 timmar till 35 timmar, och det är inte litet. Det löser inte alla problem, men det är bra för individer som får jobb. Det är bra för människor - inte minst småbarnsföräldrar och tonårsföräldrar - som får mer tid för sina barn. Det är bra för samhället. Det är bra för ekonomin. Det är bra för alla. Varför kan ni inte svara på frågan? timmarsvecka eller 30-timmarsvecka, får man då arbeta mer? Det handlar om att byta ut siffran 40 i dagens lagstiftning mot siffran 35. Sedan gäller samma regelverk. Man får jobba mer än 40 timmar i dag. Det är precis på samma sätt som vi har gjort tidigare när vi har sänkt arbetstiden från 48 timmar och neråt. Det trodde jag att Lars Leijonborg hade klart för sig. Margareta Winberg har fått brev från Birgitta 43 år som lyssnar och är arbetslös. Hon hör förmodligen till den majoritet av Sveriges kvinnor som just vill sänka arbetstiden och tycker att det är konstigt att hon skall vara arbetslös medan hennes kamrater skall jobba åtta timmar. Förmodligen hör hon till den majoriteten av Sveriges kvinnor. Det finns många sätt att komma till rätta med arbetslösheten. Arbetstidsförkortning är det mest centrala. Det är den första nyckeln till det goda samhället. Det är det. Jag har fortfarande inte något vettigt argument emot det. Den andra nyckeln till ett bra samhälle är en skatteväxling. Vi kan inte fortsätta att beskatta arbetstid så mycket att vi inte har råd med varandra. Med dagens ekonomiska synsätt har vi inte råd med vård, omsorg, skola, kultur, reparationer och underhåll eftersom det kräver arbetstid och människor. Vi har beskattat arbetstiden så hårt att vi inte har råd med oss själva. Detta måste vara ett grundläggande fel. En skatteväxling innebär att man sänker egenavgifterna som alla individer i Sverige i dag måste betala, dvs. skatt på arbete. Man sänker också arbetsgivaravgifterna för företag och egenavgifterna för vanliga människor, samtidigt som man höjer miljörelaterade skatter stegvis. Detta måste vara en långsiktig process för att industrin och företagen skall kunna hänga med. Men om de vet spelreglerna för tio år framåt kan det samtidigt bli en enorm teknisk utveckling. Framtidsbranscher kan utvecklas. Men grunden för att snabbt komma till rätta med arbetslösheten är en arbetstidsförkortning. 200 000 i Bollnäs - massor av nya jobb i varje kommun! Svara på frågan som svenska folket ställer: Varför går ni emot sänkt arbetstid? Varför vill ni inte dela på jobben?

Fru talman! Det har förts en diskussion om att regeringen satsar på kommunerna. Men det är inte riktigt, vilket jag påpekade i mitt förra inlägg. I sin egen prognos räknar regeringen med en bättre tillväxt, men dessa 2,6 miljarder är pengar som kommunerna ändå skulle ha fått. Det är alltså inga nya pengar. Och de 400 extra miljonerna är också redan intecknade; de är ju en effekt av det nya skatteutjämningssystemet. Men nu använder man de pengarna på nytt. Det är detta jag menar med "trixande". I finansplanen skriver regeringen med stöd av Centern att man räknar med att 30 000 jobb försvinner från kommuner och landsting i år och nästa år. Kommunförbundet räknar med att uppemot 50 000 jobb tas bort. Nu säger regeringen och Per-Ola Eriksson att man kanske kan rädda 10 000 av dessa. Men det är ju ingen lösning! Det innebär att vi ökar på arbetslöshetskön och att vi försämrar kvaliteten i vård och omsorg ytterligare. Kristdemokraterna har lagt fram ett budgetförslag som innebär att vi skall hejda dessa uppsägningar och behålla personal inom vård och äldreomsorg. Det är vårt förslag. På den punkten behöver inte Per-Ola Eriksson tveka. Våra 6,5 miljarder kommer att se till att vi stoppar uppsägningsvågen som har drabbat och drabbar kommuner och landsting. Jag vill också påminna något om att regeringen och Centern faktiskt är skyldiga till att kommunerna nu håller på att knäckas av tyngden av skenande socialbidragskostnader och andra kostnader som staten övervältrat till kommunnivå utan att skicka med pengar. Det handlar bl.a. om sänkningen till 75 % i sjukförsäkringen, i föräldraförsäkringen och i arbetslöshetsförsäkringen. Det handlar om sänkt KAS, sänkta barnbidrag, borttaget vårdnadsbidrag, borttaget flerbarnstilläg, försämrade bostadsbidrag, sänkt bostadstillägg och andra försämringar för pensionärer, försämrad änkepension. Jag kan fortsätta nästan hur länge som helst. Detta är den politik som regeringen har bedrivit tillsammans med Centern. Den slår igenom i kommunerna och fullt ut för de enskilda människorna. Till detta kommer också beslutade men ännu inte genomförda försämringar, exempelvis höjda medicinkostnader, höjda kostnader för läkarbesök och höjda tandvårdskostnader. Det är vad som väntar svenska folket om regeringen får fullfölja sin politik. Birgitta tvingas stänga av frysen, sade arbetsmarknadsministern. Men det är ju faktiskt arbetsmarknadsministern som har stängt av frysen för Birgitta. Fru talman! På det arbetsmarknadspolitiska området lägger regeringen också fram förslag som kommer att skicka ut tusentals arbetshandikappade i arbetslöshet. Margareta Winberg talade förut om att vi hade en god välfärd i Sverige, men jag tror att det är många som inte känner igen sig i den beskrivningen. Man kan fråga sig om Margareta Winberg ibland befinner sig på en annan planet. Den verklighet som 700 000 arbetslösa lever i i dag är inte en god välfärd, och detta måste ändras. Varför lägger ni inte fram förslag som i dag kan förändra situationen? Varför skall vi återigen vänta? Det har ni sagt ända sedan ni tillträdde som regering. I dag är det 44 106 fler öppet arbetslösa än när regeringen tillträdde. Gör någonting nu, så att vi får en ändring på den siffran!

Fru talman! Per Unckel och moderaterna vill ogärna tala om de arbetslösa. Vi skall ge dem jobb, och då blir allt bra, säger de. Men vi har de facto flera hundra tusen arbetslösa, och vi har också ett ansvar för dem och deras situation här och nu. Men ni moderater bryr er inte om dem. Ni vill inte att de skall få det litet bättre ekonomiskt. Ni vill inte att de skall få möjlighet till kompetensutveckling och praktik. Ni skär ned på de delarna i era förslag. När det gäller a-kassa och arbetsmarknadspolitik säger ni nej. När det gäller våra satsningar, som jag redogjort för, på miljö, utbildning och välfärdsmodell så säger ni nej. Vad vill vi socialdemokrater göra? frågar ni moderater. Per-Ola Eriksson räknade upp det på ett bra sätt, men jag kan gärna göra det igen: Vi sänker arbetsgivaravgifterna. Vi inför riskkapital. Vi inför krediter för vissa branscher. Vi inför riskkapitalavdrag. Vi återinför kvittningsrätt, m.m. Detta är det första steget på väg mot den halvering av den öppna arbetslösheten som vi kommer att genomföra. Det kommer mera, som det heter i TV. Per Unckel, svara på frågan: På vilket sätt blir det lättare för arbetslösa att ta ett jobb med de förslag som ni lägger fram? Varför måste först 30 000, i huvudsak kvinnor, bli arbetslösa för att ni sedan skall kunna skapa nya jobb? Tycker ni inte att det är bra att kvinnor har jobb inom vård och omsorg? Tycker ni inte att det bra att det finns en god kvalitet på vården, utbildningen och omsorgen? Svara på den frågan! Vi skulle kunna försöka vara litet intellektuella, Per Unckel, och titta på ert förslag. Det handlar om att dra in pengar från det gemensamma, sänka skatterna och föra över det till privatpersoner och till företag. Har man något slags inblick i ekonomisk teori förstår man att det blir större effekt om vi satsar på det gemensamma, på det allmänna. Det kallas för multiplikatoreffekten, och den är många gånger större om man satsar på det offentliga än om man så att säga för över pengarna till privata personer eller privata företag, särskilt i en konjunktur som denna. Då finns en stor benägenhet att inte satsa och se till att det skapas jobb utan att man sparar eller berikar sig på annat sätt. Förklara varför det just nu, i den här konjunkturen, skulle lyckas med det recept som har visat sig så olycksamt tidigare. Den vägens politik har ju inte lyckats. Folkpartiets företrädare besvarade inte min fråga om hur långt ni är beredda att gå för att följa Moderaterna i skattesänkningen. Men låt mig då fråga så här: Om det är så viktigt att sänka skatterna, varför gör ni inte det för vanliga människor? Ni vill sänka inkomstskatten för höginkomsttagare med över 5 miljarder, och ni vill sänka skatten på kapital med 3 miljarder. Detta vill ni finansiera med höjd matmoms. Varför, Lars Leijonborg, är det bra med låga skatter på kapital men höga skatter på mat? Hans Andersson och Vänsterpartiet är inte särskilt trovärdiga. Ni vill både vara i opposition och vara samarbetspartner. Beroende på vem som står här och talar, är det än det ena, än det andra. Hans Andersson försökte vara båda delarna litet grand. Han lät som en opponent när han kritiserade oss. Han låter som om Vänsterpartiet skulle ha en helt annan politik. Men han antyder trots allt att Vänsterpartiet har varit med. Ni i Vänsterpartiet har varit med på konvergenspolitiken - fast bara till 90 %, sedan orkade ni inte mer. När andra företrädare, t.ex. Johan Lönnroth, står här och talar närmast vädjar och ber man om ett erkännande för att Vänsterpartiet har varit med om att driva fram konvergenspolitiken - fast bara till 90 %. "Snälla, kan vi inte få ett erkännande?" - ungefär så kan man tyda hans uttalande. Samtidigt underbalanserar Vänsterpartiet sin budget. Man skulle kunna förstå det om partiet stod för en annan ekonomisk politik. Men så är det inte. Vänsterpartiet står för samma ekonomiska politik och underbalanserar budgeten med 12 miljarder kronor, samtidigt som vänsterpartisterna erkänner - det gjorde de på presskonferensen - att detta leder till högre räntor. Vad är det för fel på låga räntor, Hans Andersson? Vad är det för fel på att en familj med lån på 500 000 kr får en minskad månadskostnad med 1 500 kr? Det blir nämligen fallet med regeringens politik. Jag skall kort säga någonting om arbetstidsförkortning. Jag tycker att det är en bra idé, Birger Schlaug. Jag har alltid varit för 6 timmars arbetsdag, och jag tycker att det är bra att Miljöpartiet driver frågan. Det socialdemokratiska kvinnoförbundet gör det också. Det är bara det att man gör det litet enkelt för sig när man säger att det går att gå från 40 till 35 timmar, och att detta kan ske utan några kostnader. Miljöpartiet gör ingen analys. Men vi socialdemokrater är inte ointresserade av detta, och jag kan lova att vi kommer tillbaka till frågan.

Fru talman! Margareta Winberg frågar hur det blir lättare att få jobb med moderat politik. Jo, därför att företagen plötsligt börjar anställa folk. Så enkelt är det! När deras kostnader går ned anställer de fler. Och när kostnaderna inte går upp behåller de en del anställda de redan har. Om Margareta Winberg behöver en mer trovärdig lärare än jag uppenbarligen har förmågan att vara; Åk ned till Vänersborg och tala med kommunalrådet som kallade socialdemokraterna för kriminella därför att de höjer skatten! Han vet att detta kostade 55 människor jobben nere i Vänersborg. Han vet hur det hänger ihop, och han ser verkligheten medan Margareta Winberg sitter vid sitt skrivbord i kanslihuset. Det blir fler arbeten i samma ögonblick som företagarna känner att de kan börja investera och nyanställa. Efter det att Lars Ramqvist och andra företagare har hört Per-Ola Eriksson och Margareta Winberg läsa upp vad det är regeringen vill göra meddelar de att det inte blir några fler arbeten i Sverige. Då är det väl regeringen som blir oss svaret skyldig. Vad drar regeringen för slutsats av detta? Vad tänker den göra för att företagarna skall säga sig att det är i Sverige de skall satsa i stället för i Tyskland, Frankrike eller Per-Ola Eriksson! Visst skall vi ha människor som arbetar inom vård och omsorg som är organiserad av det offentliga. Men om vi inte kan få en ekonomi som gör att vi kan betala dessa arbeten kommer vi inte att kunna hålla dessa människor sysselsatta. Dessutom; varför skall kvinnor bara kunna få arbeten inom den offentliga verksamheten? Varför skall de inte kunna få arbeten inom hela den vitt spridda företagsamhet som den moderata politiken syftar till att stimulera? Fru talman! Efter ytterligare ett inlägg från Margareta Winberg vet vi nu att regeringen inte hade några fler förslag. Därför är slutsatsen av denna debatt dess värre ofrånkomlig: Regeringen är slut som bekämpare av arbetslösheten. Den klarar inte jobben. Den borde lämna över till någon som klarar detta bättre.

Fru talman! När jag har lyssnat på en del debattinlägg här i dag har jag kommit att tänka på en hund vi hade i mitt föräldrahem. Den gläfste och skällde ganska ofta, men åstadkom i övrigt väldigt litet. En del gläfser och skäller i politiken, men åstadkommer inte heller särskilt mycket. Man låtsas som om sunda statsfinanser inte behövs för att kunna pressa tillbaka arbetslösheten. Den väg Hans Andersson förespråkar med högre inflation, högre räntor och åtgärder som inte rättar till obalansen i statsfinanserna skulle visa sig vara en återvändsgränd. Det är tur att Hans Andersson inte har med majoriteten att göra. Inget politiskt parti kan på egen hand bestämma i Sveriges riksdag. Det har väljarna bestämt. Alltså behövs samarbete här i riksdagen på samma sätt som på andra arbetsplatser. Centerpartiet inser behovet av ett konstruktivt samarbete och en konstruktiv opposition. Så var det under förra mandatperioden och så är det nu. Utan vilja till samarbete återstår bara motsättningar - mycket klart tydliggjorda i denna debatt - och därmed också handlingsförlamning. Nya jobb kan skapas inom den gröna sektorn. Nya jobb kan skapas genom en energipolitik som utvecklar och tar till vara de inhemska och förnybara miljövänliga energikällorna. Men då får inte energipolitiken styras av kärnkraftskramare som Per Unckel, som vill driva kärnkraften fram till tio minuter före härdsmältan. Centern vill skapa ett energisystem som ger jobb och trygghet. Vi centerpartister tänker fullfölja en politik för att ta Sverige upp på fast mark, få sunda statsfinanser och en arbetsmarknad som är mer normal för svenska förhållanden.

Fru talman! Jag är mycket förvånad över statsrådet Winbergs uppläggning av debatten. Hon ger inte några besked och hon för inte några resonemang om nya grepp för hur vi skall ta oss ur den här situationen. Till stor del använder hon i stället sin tid till att recensera andra partiers idéer, ungefär som om det var de som hade huvudansvaret. Hon ställer ett par frågor till mig om skatterna. Även dessa frågor är, liksom hennes förra, mycket enkla att svara på. Hon frågar varför vi sänker skatten för höginkomsttagare. Jo, det är en återgång till den skattereform vi genomförde tillsammans med Socialdemokraterna. Den finns i vår budgettabell för 1997. 1998 är beloppet borta. Då har nämligen också Socialdemokraterna lovat att värnskatten skall tas bort. De miljarderna behöver vi alltså inte tvista om. Varför sänker ni skatten på kapital? frågar statsrådet också. Jo, därför att det som Socialdemokraterna kallar för kapital är de företag som kan ta oss ur krisen. Folkpartiets skattesänkningar är mycket tydligt inriktade på det som kan ge tillväxt i samhället. De är ingenting annat än en stimulans av de krafter som tar initiativ och bygger nytt. Det är just där det har visat sig att Socialdemokraterna står så tomhänta. Jag är optimist. Jag tror att vi kan ta oss ur krisen. Jag tror att det är farligt att hemfalla åt det som Birger Schlaug tror; att om vi går ned till 35 timmars arbetsvecka försvinner arbetslösheten. Men tänk om den förblir lika hög? Var skall vi då gå ned någonstans? Trots att Birger Schlaug ställer så många frågor svarar han inte på min. Skall jag få övertidsersättning om jag jobbar åtta timmar om dagen? Om svaret är ja är vi helt överens. Jag tycker nämligen att människor skall få jobba precis så mycket eller så litet de vill och få betalt därefter. Det är en enkel princip som ger människorna makten över sin egen tillvaro, Birger

Fru talman! Alla ni som lyssnar! Jag har ställt några frågor om arbetstiden och varför man inte kan anpassa normalarbetstiden i svensk lagstiftning till verkligheten, dvs. från 40 timmar till 35 timmar. Det ger 200 000 nya jobb om man räknar försiktigt och tar hänsyn till att arbetet effektiviseras. Jag har inte fått några svar trots att 50 % av svenska folket vill sänka arbetstiden och dela på jobben, trots att majoriteten av Sveriges kvinnor vill det och trots att majoriteten av Sveriges ungdomar vill det. Jag förstår att det finns politikerförakt i det här landet. Jag skall svara på Lars Leijonborgs fråga. Jag tror att jag har svarat på den fyra gånger under det här året. Vitsen med att byta ut 40 timmars normalarbetstid i arbetstidslagen mot 35 är att man anpassar arbetstiden till verkligheten. Sedan skall samma regelsystem gälla precis som vanligt med övertid och alla andra regelverk. Så har vi ju gjort tidigare när vi har sänkt arbetstiden. Det är ingenting märkvärdigt med det. Jag vill också kommentera det Per Unckel sade litet grand. Den politik som moderaterna förordar är faktiskt farlig. Den ger säkert fler jobb med ökad lönespridning osv., men den ger ett farligt samhälle. Löneklyftorna kommer att öka. Över huvud taget kommer klyftorna i samhället att öka. Då får vi också en grogrund för konflikter, främlingskap och rasism. I slutändan är faktiskt demokratin hotad. Det är en dålig väg. Jag har talat om vikten av sänkt arbetstid, vikten av att skatteväxla, dvs. sänka skatt och avgifter på arbete och i stället höja den på energi, råvaror och miljörelaterade saker. Det ger teknikutveckling i framtidsbranscher och stimulerar en övergång till ett kretsloppssamhälle. Sänkt skatt på arbete och sänkta arbetsgivaravgifter ger också kommuner och landsting betydligt större utrymme att anställa fler människor. Vi skall ha ett mänskligt samhället och ett ekologiskt hållbart samhälle. Nyckeln är skatteväxling och att dela på jobben.

Fru talman! I mitt sista inlägg vill jag ta upp en fråga som inte har varit uppe till belysning. I finansplanen talar regeringen mycket tydligt om lönebildningens betydelse för utvecklingen av den ekonomiska politiken och möjligheten att bekämpa arbetslösheten. Regeringen säger sig vilja vänta på att parterna skall lösa detta. Det är en metod som prövats tidigare när det gäller arbetsrätten, fru talman, och inte visat sig vara någon lyckad lösning. Men vi får se hur det blir med lönebildningen. En aspekt som är viktig i detta sammanhang är vilket föredöme regeringen är för lönebildningen. Den 2 maj beslutade riksdagen på förslag från oss kristdemokrater att strama upp regeringens verksamhet vad gäller fallskärmsavtal och lönesättningen. Så här skrev riksdagen: "För staten som arbetsgivare är det särskilt viktigt att föregå med gott exempel och att avtal om löner och andra förmåner som träffas med ledande befattningshavare hos statliga myndigheter och i statliga företag ligger på en rimlig nivå." Inom sitt ansvarsområde har hon godkänt en lön på Det är samma lön på en månad som ett brett skikt av befolkningen har som årslön. Då vill jag fråga: Är detta att följa riksdagens uttalande om en rimlig lönenivå? Vilken påverkan tror arbetsmarknadsministern att denna lönesättning får för klimatet när lönebildningen skall diskuteras för övriga grupper i samhället? Enligt regeringen är lönebildningen en central fråga för att få rätsida på den ekonomiska politiken och för att få ned arbetslösheten. Därför är ministerns svar på min fråga viktigt.
Fru talman! Låt mig först säga till Birger Schlaug att jag tycker att det han var opportunist när han ställde sig utanför och talade om politikerförakt. Birger Schlaug är en av oss, och han har fått svar både från mig och från ytterligare någon här. Jag tycker att det var ett billigt trick. Det låter så vackert när Dan Ericsson talar här, men verkligheten ser ju faktiskt inte riktigt lika vacker ut när ni får chansen att genomföra er politik. Vem skall ni göra det tillsammans med den här gången? När ni på högerkanten har regerat har det varit med moderaterna, och då vet vi hur det gick med era reformer. Vi vet att ni lånade till dem. Vi vet också hur det gick med statsfinanserna då. Sedan tog Dan Ericsson upp detta med lönen till AMU-gruppens chef. Det var ni som genomförde bolagiseringen. Det betyder att regeringen inte har makt över lönesättningen. Det är svaret på den frågan. Vem har störst trovärdighet när det gäller att få rätsida på Sveriges problem och ordna fler jobb på litet längre sikt, Per Unckel? Ni har en historia där ni fördubblade statsskulden, tredubblade arbetslösheten och fyrdubblade budgetunderskottet. Det var det arv vi hade att ta över. Det är det som vi delvis har åtgärdat nu på två år. Jag tror att människor i Sverige är kloka. De förstår att med den politik som ni nu vill upprepa kommer vi varken att ha en bra ekonomi i det här landet eller att få ned arbetslösheten. Det går en skiljelinje i politiken. Högerblocket - det finns flera partier i det - märker ut sig. Det handlar om skattesänkningar. Det handlar också om avregleringar. Det har vi hört här. Men stödet för den politiken finns ju inte i Sverige i dag. En kraftig majoritet stöder den offentliga sektorn, stöder sjukvården, utbildningen och äldreomsorgen i offentlig regi. Vi har kanske världens bästa land att leva i. Vi har kanske världens minsta klyftor. Vi har också världens kanske högsta skattekvot. Det skall vi inte skämmas för. Det skall vi vara stolta över och ta väl hand om. Därför vill jag säga till er tre partier på högerkanten: Lägg undan tankarna på att rasera välfärden! Tro inte att en socialdemokratisk regering ställer upp på inkomstklyftor som ett sätt att bekämpa arbetslösheten! Tro inte att vi kommer att tolerera att otrygghet och rädsla sprider sig! Jag skulle vilja rikta en uppmaning till de partier som känner sig manade, men som ännu inte har ställt upp på det, att ställa upp på målet att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000. Var med i arbetet att göra Sverige till en ekologisk mönsternation, men gör det på en hållbar ekonomisk grund! Var med om att göra Sverige till ett land där kvinnor och män tar ömsesidigt ansvar och fullt ansvar för varandra, för sina barn och för det gemensamma! Var med om att säkra att Sverige har en trygg välfärd och världens bästa utbildning! Det är stora uppgifter vi står inför. Det är uppgifter som kräver allas medverkan. Det kräver stor uppslutning och samarbete. Det kräver beslutsamhet och nytänkande. Men det är inte omöjligt. Var med, nu när vi fått en stabil finansiell situation, om att påbörja byggandet av bron in i nästa århundrade. Sluta upp med att upprepa det gamla och misslyckade. Slut upp i arbetet med att leda Sverige in i det nya.

Fru talman! Henrik S Järrel har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att undanröja de skillnader i studiestöd som gäller för elever på gymnasienivå. Enligt studiestödslagen gäller följande. Studiebidraget i studiehjälpen lämnas längst t.o.m. första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år. Studiebidraget lämnas med 640 kr per månad under den tid studierna bedrivs. En elev som efter 20 års ålder går på gymnasial utbildning kan få studiemedel fr.o.m. andra kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år. Det maximala beloppet i studiemedlen är 7 059 kr per månad, varav 1 962 kr är bidrag. Dagens regler innebär alltså att studerande på motsvarande utbildning som i gymnasieskolan kan få helt olika studiestöd beroende på hur gammal han eller hon är. Dessa olikheter i studiestöden uppkommer dock bara under högst ett par terminer fram till att eleven fyller 20 år. Jag har själv uppmärksammat det problem som Henrik S Järrel tar upp i sin fråga. Jag vill därför gärna nämna att Studiestödsutredningen behandlat gränsdragningen mellan studiehjälpen och studiemedlen i sitt betänkande Sammanhållet studiestöd . Enligt utredningen bör principen vara att studiehjälp lämnas fram till dess att ungdomar fått gymnasiekompetens, dock längst t.o.m. första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år. Den som därefter fortsätter studier på en utbildning som förutsätter att man slutfört ett nationellt program eller motsvarande skall kunna få studiemedel oberoende av om han eller hon är under 20 år. Utredningen föreslår därför att studiemedel - eller rättare sagt det nya studiestöd som utredningen föreslår - skall lämnas utan nedre åldersgräns till alla studerande i gymnasial vuxenutbildning i komvux. Utredningens förslag fordrar lagändringar, och frågan måste därför föreläggas riksdagen. Kostnaden för förslaget kan i nuläget beräknas till ca 90 miljoner kronor. Studiestödsutredningens betänkande är för närvarande föremål för remissbehandling, och regeringen avvaktar remissinstansernas synpunkter innan ställning tas till förändringar i studiestödssystemet. I det sammanhanget kommer givetvis frågan om en eventuell förändrad gränsdragning mellan studiehjälp och studiemedel att behandlas. Det nuvarande förhållandet är inte tillfredsställande. Regeringen avser att återkomma till riksdagen under 1997 med ställningstagande till studiestödssystemet.
Fru talman! Jag vill först och främst tacka utbildningsministern för svaret, som glädjande nog andas en insikt om att det nuvarande förhållandet inte är tillfredsställande. Elever i 18-, 19 eller 20-årsåldern som går på samma utbildning, t.ex. eftergymnasial sådan, jämför naturligtvis sina olika ekonomiska villkor, och konstaterar då att den som har råkat fylla 20 år lyfter 1 962 kr i månaden, medan en som ännu inte fyllt 20 men som går samma utbildning lyfter 640 kr. Det är någonting som inte är särskilt rättvist i det förhållandet. Fru talman! Jag konstaterar att utbildningsministern uttrycker sig litet negligerande i den meningen att han säger att dessa olikheter i studiestöden dock bara uppkommer under högst ett par terminer. Bara några terminer kan ju faktiskt för den enskilde och för den familjeekonomiska situationen vara ganska kännbara terminer. Därför slår detta ganska hårt för vissa familjer, och utan tvekan också för vissa elever. Jag undrar, fru talman, om utbildningsministern kan redogöra något för motiven bakom det faktum att det råder skilda bidragsnivåer. Vad finns det för rimliga motiv bakom att ålders och bidragsgränserna slår så olika i detta fall?
Fru talman! Jag förstår att Henrik Järrel har lyssnat på interpellationssvaret mycket noggrant med tanke på observansen vad gäller ordet "bara". Jag ville med det bara säga att det gäller under en kort tid. Likväl är förhållandet, som jag också säger i svaret, otillfredsställande. Jag anser att det också bör ändras på ett eller annat sätt. Om det exakt kan bli på det sätt som Studiestödsutredningen föreslår vill jag inte binda mig för i dag, eftersom förslaget för närvarande är på remiss, och vi vill avvakta remissynpunkterna. Det finns andra frågor av ännu större betydelse som också måste avgöras. Dessutom måste vi självklart ta ställning till finansieringen av olika reformer. Jag håller med Henrik Järrel om att systemet inte är bra. Varför det är på detta sätt kan man naturligtvis fundera över. Jag vill inte påstå att jag är någon expert på detta. Väsentligen tror jag att det beror på att studiestödet från början egentligen är tänkt som ett förlängt barnbidrag för dem som studerar. Det var så det kom till. På den tiden var det fortfarande en relativt begränsad del av en ungdomskull som gick vidare till gymnasiet. Då betraktade man det som en sorts förlängt barnbidrag för dem som inte gick ut på arbetsmarknaden. Det är detta som har lett till dessa onekligen ganska artificiella åldersgränser. Min uppfattning är att studiestödets storlek bör bestämmas av den utbildningsform som den studerande befinner sig i. Principen i Studiestödsutredningen är ju att det skall vara så också för de äldre. I den mån man har en korttidsutbildning och bedriver gymnasieutbildning för att komplettera sin utbildning skall man få ett större studiestöd, alldeles oavsett ålder, än om man t.ex. går på högskolan. Det är utredningens förslag. Också detta får vi återkomma till för att ta ställning.
Fru talman! Jag noterar att utbildningsministern i svaret säger att han själv har uppmärksammat det problem som jag tar upp i min interpellation. Då undrar jag när och på vilket stadium utbildningsministern gjorde det. Har det funnits längre rådrum för att göra någonting åt denna orättvisa än vad som nu framskymtar av hänvisningen till den sittande utredningen och dess svar?
Fru talman! Utredningen sitter inte, därför att utredningen är färdig. Detta problem, liksom andra, har observerats i samband med direktiven för utredningen. Och utredningen kom till stånd bl.a. på grundval av en enig riksdags begäran om att man skulle se över hela studiestödssystemet, inklusive denna fråga.
Fru talman! Det nuvarande förhållandet är, som sagt var, inte tillfredsställande, och då frågar jag om utbildningsministern kan lova att denna fråga, som det sägs här, skall tas upp och föreläggas riksdagen under 1997. Kommer det att bli under det första eller under det andra halvåret 1997?
Fru talman! Jag kan inte säga exakt när propositionen läggs fram. Det spelar emellertid ingen roll, eftersom under inga omständigheter kan ett nytt studiestödssystem träda i kraft förrän den 1 januari 1998. Om riksdagen fattar sitt beslut på våren eller hösten 1997 har i det avseendet ingen betydelse. Jag kan däremot försäkra att denna fråga kommer att vara med i samband med att regeringen lägger fram sitt förslag om ett nytt studiestödssystem.

Fru talman! Beatrice Ask har frågat mig om konsekvenserna av regeringens besparingar på forskningen, och Margareta E Nordenvall har frågat mig om ändamålet med forskningsstiftelserna ändras indirekt. Eftersom frågorna har ett nära samband har jag funnit det lämpligt att besvara dem i ett sammanhang. Beatrice Ask är orolig för effekterna av de föreslagna besparingarna. Jag vill då påminna om att dessa besparingar är en direkt följd av det budgetunderskott som tillkom under den borgerliga regeringen åren 1991-1994. Budgetunderskottet tilläts under denna period växa närmast okontrollerat. Detta har lett till att den nuvarande regeringen tvingats att som en av sina främsta uppgifter skapa ordning i landets finanser. 12 % av BNP år 1994 till under 3 % år 1997 har inte kunnat ske utan besparingar som drabbat alla breda samhällssektorer. Det har inte varit möjligt att utesluta besparingar även på forskningen. Trots dessa besparingar kommer de samlade offentliga resurserna som går till forskning att öka under det kommande året. De nu i debatten aktuella forskningsstiftelserna bildades genom medel från det allmänna. Detta skedde trots mycket starka invändningar från oss socialdemokrater. Förutom att invändningarna baserades på grundläggande demokratiska principer fanns även mycket starka forskningspolitiska skäl att motsätta sig stiftelsernas tillkomst. Det hade givetvis varit fullt möjligt att i stället föra dessa medel till det existerande systemet för forskningsfinansiering. Så skedde emellertid inte. Allmänna pensionsfonden diskuteras nu i riksdagen. Regeringens förslag innebär att det skall vara möjligt att ändra eller upphäva föreskrifter i stiftelseförordnandena, men att stiftelsernas ändamål inte skall få ändras eller upphävas. Riktlinjen för dessa förändringar skall vara att regeringen skall utse och entlediga ledamöter i stiftelsernas styrelser. Regeringens förslag innebär således att stiftelserna kommer att bestå men att deras styrelser kommer att utses på samma demokratiska sätt som många andra ledande organ inom forskning och högre utbildning som det allmänna svarar för. Det finns ingen anledning att här föregripa den behandling som nu pågår i riksdagen. Regeringens avsikt är att möjligheterna till samverkan mellan forskningsråd, fakulteter och forskningsstiftelser skall utnyttjas på ett sådant sätt att grundforskning, teknisk forskning och forskning inom miljöområdet kan stärkas. Det är även angeläget att forskningen vid de mindre och medelstora högskolorna stärks. Det är vidare viktigt att forskarsamhället representeras i stiftelsernas styrelser och att dessa sammansätts så att jämställdhetsaspekter starkt beaktas. Tillkomsten av de nya styrelserna skall ske så att en kontinuitet i pågående verksamhet säkerställs. Regeringen kommer att fatta sina beslut i denna fråga när riksdagen fattat sitt beslut och efter sedvanlig beredning. Regeringens förslag innebär att ändamålsparagraferna i stiftelsernas stadgar inte kommer att förändras. Om man med detta som utgångspunkt analyserar stiftelsernas möjlighet att ta över finansiering av delar av myndigheternas nuvarande verksamhet, t.ex. forskningsråden, finner man, som svar på ett par av Margareta E Nordenvalls frågor, att det inom ramen för de befintliga ändamålen finns goda möjligheter till samverkan med forskningsråden. Det är då intressant att notera t.ex. att Stiftelsen för strategisk forskning, som har som ändamål att stödja naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk forskning, har en verksamhet som överlappar eller kan överlappa med en rad forskningsråd och olika sektorsorgan, främst NUTEK. Den miljöstrategiska stiftelsen, som skall stödja forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö, överlappar främst Naturvårdsverket och samma grundforskningsråd som den strategiska stiftelsen. Det finns heller inget i dag som hindrar forskningsstiftelsernas styrelser att redan nu ta kontakt med forskningsråd och andra forskningsorgan för att på bästa sätt förbereda hur stiftelserna skall kunna bistå med medel inom forskningsområden där de statliga anslagen förväntas bli reducerade. Det skulle vara ett utmärkt sätt att minska risken för det "glapp" som Beatrice Ask är orolig för nu kommer att uppstå. Riksdagen och regeringen kan nu, som bekant, inte påverka stiftelserna i dessa avseenden. Om styrelserna är intresserade av att på bästa sätt stödja svensk forskning, vilket jag förutsätter att de är, kan de säkerligen vidta sådana åtgärder.
Fru talman! Låt mig först tacka för svaret. Jag vill inledningsvis säga att jag är mycket besviken på utbildningsministerns sätt att hantera min interpellation. Genom att slå samman svaren på två olika interpellationer försöker statsrådet slippa besvara de väldigt konkreta och praktiska frågor som är viktiga för forskningen som jag har ställt. Bakgrunden till mina frågor är regeringens budgetproposition, som innebär besparingar på de statliga forskningsinsatserna med närmare 1 miljard. Det beslut riksdagen förväntas fatta om några veckor får omedelbar effekt. Från årsskiftet saknar forskningsråd och andra medel för rader av pågående forskningsprojekt. Att regeringen räknar med att forskningsstiftelserna efter ändringar i sina styrelser skall bidra med medel för att, som man säger, kompensera besparingarna hjälper inte. Besluten fasar inte in i varandra, och det uppstår en period som kan vara kanske ett år innan det ens teoretiskt är möjligt att täppa till de hål i budgeten som regeringen skapar. Vad innebär det här för tilltron till svensk forskning? Hur påverkas näringslivets långsiktiga möjligheter att konkurrera? En stor del av den forskning som berörs sysslar med forskningsuppgifter som har relevans för industri och näringsliv. En ytterligare komplikation är att forskningsstiftelsernas verksamhetsområden inte korresponderar direkt mot de olika forskningsområden som drabbas. Utbildningsministern pekar på områden där möjligheter till samordning kan finnas. Jag förnekar inte att sådana finns, men det gäller långtifrån generellt. Av olika uppvaktningar i utbildningsutskottet från forskningsråd, högskolor, universitet och forskningsstiftelser har detta framkommit med skrämmande tydlighet. I går kunde vi också i Dagens Nyheter läsa ett upprop från 91 professorer inom naturvetenskap och teknik som uppmanar regering och riksdag att söka en konstruktiv lösning på de "glapp", de problem, som uppstår. NUTEK har visat, att bara vad gäller NUTEK:s verksamhetsområden handlar det om arbetsvillkoren för närmare 1 000 forskare. Mina konkreta frågor till utbildningsministern rör just detta: Har regeringen genomfört eller avser regeringen att genomföra någon form av konsekvensanalys över effekterna av budgetförslaget? Hur många forskarstuderande berörs, och vilka forskningsprojekt riskerar att läggas ned? På vilket sätt är regeringen beredd att medverka till att minimera skadeverkningarna av de glapp som uppstår mellan föreslagen tidpunkt för besparingar på forskningsråden och begärd ändring av forskningsstiftelsernas medelsanvändning? Det här var mina frågor i interpellationen, och jag har fortfarande inte fått något svar på dem. Men jag utgår från att Carl Tham har svar. Det enda jag hittills har fått veta är att regeringen anser att forskningsstiftelserna inte är förhindrade att redan nu ta kontakt med berörda forskningsorgan och förbereda bistånd till dem som drabbas av regeringens politik. Carl Tham själv abdikerar från sitt ansvar för regeringens budgetproposition. Men det är naturligtvis inte till fyllest. Budgetpropositionen är lagd av denna regering, och det är rimligt att begära att regeringen då också förklarar hur man ser på de problem som kan uppstå med anledning av denna.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka utbildningsministern för det svar som jag kanske inte har fått. Det kanske blev litet för rörigt att besvara två interpellationer i ett och samma svar. Det ser nu ut som om utbildningsministern delvis har fått igenom sin vilja i den omtalade stiftelselagen, dock inte fullständigt. Men skam den som ger sig! Som Carl Tham nämnde skall regeringen ges möjlighet att utse nya ledamöter i stiftelsernas styrelser, trots att både Lagrådet och majoriteten av remissinstanserna har avvisat förslaget. I någon mån har dock regeringen lyssnat på det senaste årets kritik, och Carl Tham har gjort en tydlig markering, både i interpellationssvaret och i propositionen: "föreskrifter om stiftelsens ändamål skall dock inte få ändras eller upphävas." Regeringen avser i stället att flytta pengar från stiftelseprojekt till projekt som finansieras av forskningsråden. Det finns dock en hake i detta. Forskningsråden satsar i första hand på grundforskning, medan stiftelserna satsar på en mer tillämpad forskning. För att pengar fritt skall kunna flyttas från stiftelser till forskningsråd krävs det att stiftelsernas ändamål ändras och att de projekt som i dag lever av stiftelserna tappar sin finansiering. För att kunna göra detta krävs naturligtvis att regeringen kontrollerar stiftelsernas styrelser och därmed indirekt kan ändra ändamålen. Avser verkligen regeringen att göra tvärt emot det som står i propositionen, att i praktiken kringgå lagen? Det står i propositionen att ändamålen inte skall ändras. Men om man skall kunna flytta pengar från stiftelse till forskningsråd innebär det att man faktiskt kringgår lagen och manipulerar riksdagen och den svenska lagstiftningen. Inte nog med att ändamålen indirekt ändras, förslaget innebär också att regeringen får inflytande över sanktionerna gentemot styrelsemedlemmar som inte sköter sig. Nu blir det fritt fram att frångå stiftelsens ändamål. Bara regeringen samtycker kan man bli befriad från skadestånd. Ihåligheterna är många, och det är inte utan anledning som protesterna haglat. Fru talman! Jag vill upprepa mina frågor till utbildningsministern. När och hur avser regeringen att flytta medel från stiftelserna till forskningsråden? Anser Carl Tham att det är moraliskt försvarbart att indirekt ändra ändamålen och därmed kringgå stiftelselagen?

Fru talman! Jag vill till utbildningsministern säga att jag också känner en mycket stor oro inför den situation som Forskningssverige har råkat in i. Först och främst kommer de medel som enligt det thamska förslaget avses täcka forskningsstiftelserna inte att till fullo ersätta de nedskärningar som finns bl.a. på NUTEK och Naturvårdsverket. Som de övriga två talarna har sagt kommer inte heller korrespondensen när det gäller olika anslagsmöjligheter till projekt, forskningsinriktningar och annat att kunna få en fullständig överensstämmelse. Det skulle vara mycket intressant att veta hur utbildningsministern har tänkt sig att dessa på något sätt skall kunna korrespondera med varandra, utöver att det fortfarande finns en stor brist i de båda nämnda myndigheternas anslag efter det att det här har genomförts. Den andra frågan, som är utomordentligt oroväckande för människor ute på universiteten och högskolorna, handlar om att hela systemet nu råkar i olag. Det går en chock genom systemet, och man kommer att få ett glapp på i storleksordningen ett år som minimum, förmodligen längre. Det drabbar forskarstuderande, det drabbar forskare som är involverade i pågående projekt. Vi vet alla som har varit verksamma inom forskningen att om man råkar ut för ett sådant här avbrott på något år finns det knappast några möjligheter att komma tillbaka, av sociala skäl, av forskningstekniska skäl osv. Det här kommer att leda till stora problem för den svenska forskningen, som också tappar i internationell kraft. Den tredje punkten som jag skulle vilja ta upp är att besparingarna inte bara slår på de här områdena. De slår också på andra håll. Sverige har stora internationella åtaganden i exempelvis ESA, ITER och CERN. Utbildningsministern föreslår nu att stora besparingar skall göras på det svenska anslaget. Det är besparingar som är avsevärt mycket större än andra länder har diskuterat och som också är betydligt större än de besparingar som generellt sett görs under Utbildningsdepartementets titel. För att de svenska myndigheterna skall ha någon chans att kunna genomföra detta och klara av det administrativt måste man ha förhandlat fram nya avtal före årsskiftet. Jag vill veta hur utbildningsministern rent praktiskt tänker lösa den här frågan. Det finns i och för sig andra länder som måste göra besparingar på de här tre institutionerna, men då har man gjort samma besparing som på övriga titlar inom sina utbildningsdepartements områden. Tyskland har exempelvis valt 10 %. Men att skära ned med ungefär en tredjedel avviker från internationell praxis och gör att Sverige framstår på ett icke särdeles fördelaktigt sätt i internationella sammanhang.

Fru talman! Jag har två frågor till utbildningsministern. Enligt Carl Tham och regeringen behöver de fria forskningsstiftelsernas styrelsers sammansättning ändras så att regeringen nu utser styrelse. Detta för att förvaltningen skall ske enligt riktlinjer utformade med respekt för grundläggande demokratiska principer. Min fråga till utbildningsministern blir då: Har de som i dag sitter i styrelserna inte respekt för grundläggande demokratiska principer, har de brustit i denna fråga? Vare sig Carl Tham eller regeringen har dolt vad de är ute efter med de olika förslag man har försökt att lägga fram för att få kontroll över de fria forskningsstiftelserna. Förslaget att ändra ändamål för stiftelsen fick dras tillbaka när lagrådet hade sagt sitt. Men även när det gäller det nya förslaget hyser lagrådet en del betänkligheter. Jag återkommer till det. Det nya förslag som föreligger innebär att regeringen kan upphäva föreskrifterna i stiftelseförordnandet. Då gäller det inte bara att man skall kunna utse styrelseledamöter, utan då är det 6 kap. 1 § stycke 2-9 som man kan ändra eller upphäva. Det innebär bl.a. att man kan ändra eller upphäva kraven på styrelserna, sanktionsmöjligheterna och att skadeståndskraven kan tas bort. Som ledamot i Lagutskottet blir jag minst sagt konfunderad, bl.a. när lagrådet har yttrat sig, efter det att moderaterna i lagutskottet krävt att man även skulle titta på den nya propositionen. Då säger man bl.a., med hänvisning till att det skall göras ändringar i 6 kap. 1 §: Även med en så pass begränsad möjlighet för regeringen att påverka stiftelseförordnandena torde de statliga stiftelserna bli mindre självständiga än många andra stiftelser. Det innebär att när regeringen kan ändra i stiftelseförordningen - enligt det jag har föredragit - kan en styrelse fatta beslut som strider mot stiftelseändamålet. Nu kan regeringen säga att inga sanktionsmöjligheter skall vidtas. Har inte regeringen möjlighet att ändra ändamålet med stiftelserna, men nu bakvägen?

Fru talman! Det finns mycket att säga om det här svaret, bl.a. slängen om budgetunderskottet som fick växa okontrollerat. Varje förslag till neddragning som lades fram sade den dåvarande oppositionen nej till. Dessutom, om jag inte kommer ihåg fel, var socialdemokraternas förslag i samband med den förra forskningspropositionen 1 miljard mer i kronor. Det hade väl också ökat budgetunderskottet. För övrigt delar jag Carl Thams uppfattning att vi inte skall föregripa den lagliga prövning som pågår i riksdagen av stiftelserna som sådana och av förändringar i deras sammansättning. Vad jag vill ha svar på är ett par frågor som gäller effekterna. Jag tänker t.ex. på Vårdalstiftelserna. På vilket sätt skall dessa bidra till att kompensera besparingen? Jag kan inte hitta någon punkt där deras ändamål sammanfaller med Medicinska forskningsrådets. Det här är faktiskt stiftelser som är till för att stärka omvårdnadsforskningen och möjligheterna för kvinnorna inom vården - arbetsterapeuter, sjukgymnaster, sjuksköterskor, logopeder etc. - att forska och vidareutbilda sig. I dag finansieras 44 doktorandtjänster för just dessa grupper av Vårdalstiftelserna. För övrigt ger de på ett eller annat sätt forskningsstöd åt 260 personer med den här bakgrunden. Skall detta nu slås sönder? Är det Carl Thams uppfattning? Jag har också läst att professor Ehinger i Lund, som är ögonforskare, menar att man när det gäller Medicinska forskningsrådet får en neddragning på 12-17 % och att det här glappet, som kan bli upp till ett år, gör att man måste varsla och säga upp 40-45 laboratorieassistenter. Är detta en vettig effekt av den besparing som Carl Tham nu tänker sig? Hur skall skolforskningens 20 miljoner kunna kompenseras från en stiftelse? Vilken stiftelse har ett ändamål som passar ihop med den besparingen? Jag tycker det är svårt att se hur det här glappet skall överbryggas, med tanke på de effekter som kan uppstå. Det handlar ju inte bara om pengar. Det är även tid, det är samarbete som är upparbetat men som nu skall slås sönder, det är förtroende för varandra och det är kunskaper och insikter i olika områden. Som avslutning skulle jag alltså vilja fråga om effekterna för forskarstuderande inom omvårdnadsforskningen och skolforskningen, men jag har också en fråga till. Bengt Silfverstrand har sagt mig att man skall ändra ändamålet med stiftelserna via direktiv till en majoritet av de ledamöter som skall utses. Samtidigt har Göran Löfdahl i utskottet sagt att ni lagt ut stiftelsernas syfte och ändamål och sedan sett att de besparingar ni gjort har passat in. Vilken av dessa två uppgifter är den korrekta?